Herr talman! Först vill jag kommentera Lennart Anderssons synpunkter på atomansvaret, som är 800 miljoner. Beloppet höjdes från 500 miljoner för ett par år sedan. Det var huvudsakligen en uppräkning med hänsyn till den penningvärdeförsämring som hade uppstått under tiden. Sedan vill jag beröra påståendet att Sverige har ett högre ansvarsbelopp än andra länder. Det är en sanning med modifikation. De uppgifter som vi hade redan i fjol visar att var anläggningsansvaret i Västtyskland 1,8 miljarder, alltså I miljard mer än i Sverige, och i Nederländerna ca 1,3 miljarder — uttryckt i svenska kronor. Det visar att det finns exempel på länder som har lyckats försäkra garantier på högre belopp än de 800 miljoner som Sverige har. Som vi anger i reservationen bör detta vara vägledande för arbetet. Därefter, herr talman, vill jag säga några ord om reservation 2. Den tid som jag hade anmält tidigare räckte inte till att kommentera den. Vi behandlar där en kommittémotion från centerns miljöoch jordbrukskommitté med krav på åtgärdsprogram för miljön i Östersjöområdet. I lagutskottets betänkande behandlar vi ett av yrkandena, nämligen skärpningen av villkoren för den internationella sjöförsäkringen. Där är vi helt ense i utskottet om skrivningen. Det är en ovanligt positiv skrivning. Man finner uttryck som att utskottet kan ”till fullo dela motionärernas uppfattning att det är angeläget att ersättning kan utgå — — -”. Man hänvisar även till det utredningsarbete som har skett. När vi centerledamöter i utskottet såg den här mycket välvilliga skrivningen, tyckte vi att det var synd att den inte skulle ges regeringen till känna utan leda till ett avslag. Det är alltså samma positiva text i reservationen, men vi har kommit till slutsatsen att om man uttrycker sig på det sättet — vi är glada över det uttryckssättet — är det logiskt att det utmynnar i ett tillkännagivande. Jag passar på att yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Det här betänkandet tar upp vissa försäkringsfrågor. Här är 157 vi faktiskt jämfört med det förra ärendet åtminstone när det gäller pengar Prot. 1989/90:118 = kastade från det väldigt stora till det väldigt lilla. Jag skall tala om den reser 9 maj 1990 vation som finns fogad till betänkandet och som tar upp patientförsäkringen. Rat sh Sedan mitten av 70-talet finns en ansvarsförsäkring för sjukvården, kallad patientförsäkring. Ersättning på grund av försäkringen skall kunna erhållas vid skador som inträffar i samband med undersökning eller behandling vid sjukoch hälsovården. Det här kallas i vardagligt tal för behandlingsskador. Ett konsortium bestående av Folksam, Länsförsäkringsbolagen, Skandia och Hansa ansvarar för försäkringen, och med detta konsortium har staten och samtliga kommuner och landstingskommuner avtal. Nuvarande försäkringsbestämmelser innehåller en rad reservationer. Några av dem ger utrymme för tolkningar som av många patienter uppfattas som onödigt hårda och orättvisa. Exempelvis avslås alla ersättningsyrkanden från människor som genomgått operationer i hjärt-lungmaskin, där stora mängder blod och blodplasma används och då patienten av det fått kronisk hepatit. I 3§ patientförsäkringen står: Med behandlingsskada avses dock ej sjukdom, skada eller annan komplikation som är en följd av ett från medicinsk synpunkt nödvändigt risktagande för diagnostisering eller behandling av sådan sjukdom eller skada som obehandlad är livshotande eller innebär risk för svår invaliditet eller svårt lidande. Den här paragrafen, herr talman, används för att motivera att patienter som exempelvis vid en operation behövt blodtransfusion och därigenom smittats med non A non B-hepatit, dvs. gulsot, inte erhåller ersättning för behandlingsskada, eftersom sjukdomen utan operation skulle ha inneburit risk för invaliditet eller svårt lidande. Så inte nog med att de på grund av behandlingen drabbats av en obotlig sjukdom, någon ersättning får de inte heller. Nu är problemen bara det att man inte kan förutsätta att patienter som lider av en hjärtsjukdom och som rekommenderas operation får klart för sig eller ens blir informerade om att ingreppet — förutom den risk som själva ingreppet innebär — innebär risk för obotlig smitta på grund av nödvändig blodtransfusion. Dessutom är det ju inte heller så att alla som får blodtransfusioner smittas, och allas hepatit blir inte kronisk. Enligt uppgift från patientskadenämnden är det ungefär en femtedel av patienterna som genomgått operation med hjärt-lungmaskin som får hepatit. Av dessa är det i sin tur 15—20 26 vars hepatit blir kronisk. Exakt hur många personer det rör sig om har inte gått att få fram, men eftersom det rör sig om ganska exklusiva operationer och det bara är en tjugofemtedel av dem som genomgått operation av det här slaget som får kronisk hepatit, torde det inte röra sig om så väldigt många — som väl är. Jämförelse kan göras med dem som smittats av HIV-virus genom blodtransfusioner. Även här rör det sig om människor som drabbats av en obotlig sjukdom till följd av en helt annan behandling. För dessa människor har särskilda utfästelser gjort, och de har fått ersättning — om än låg — för behandlingsskada. Men när det gäller hepatit non A non B görs en helt annan bedömning. För att ytterligare belysa patientskadenämndens snäva tolkningspraxis vill 158 jag citera ur avslagsyttrandet från nämnden: ”Nämnden gör följande bedömning. Några möjligheter att konstatera om blod eller blodplasma innehåller non A non B-hepatitsmitta finns inte. Värmebehandling påverkar inte aktuellt virus. Vid den nödvändiga och omfattande hjärtoperationen med behandling i hjärt-lungmaskin finns alltid en viss risk för sådan smitta. Då risken således inte kan elimineras föreligger inte någon ersättningsbar behandlingsskada.” Vpk anser att det föreligger starka skäl för att undantagsbestämmelserna från vad som skall anses vara ersättningsbar behandlingsskada ändras. Människor vars behandling krävt blodtransfusion eller användning av hjärt-lungmaskin skall, om de drabbas av en obotlig sjukdom till följd av denna behandling, kunna få ersättning av patientförsäkringen, anser vi. Om inte reglerna för ersättning kan ändras i försäkringen borde samma undantag göras som för HIV-smittade. Det torde inte bli stora utgifter för det försäkringskonsortium som står bakom försäkringen. Dels rör det sig, som jag tidigare påpekat, inte om så många människor, dels lär det finnas goda skäl för att tro att det inte dröjer så länge innan det är möjligt att identifiera och oskadliggöra det virus som orsakat hepatit non A non B. Slutligen finns det ytterligare ett argument som talar för att reglerna i patientförsäkringen bör ändras eller undantag göras så att människor som drabbas av obotlig gulsot till följd av en behandling får ersättning. Det dröjer i allmänhet lång tid innan det verkligen visar sig att en patient fått gulsot. Däremot uppvisar patienterna en rad diffusa symptom, som trötthet, mycket snart. Reglerna i patientförsäkringen säger att en skada skall anmälas senast inom tre år från det att skadan först visade sig. Det torde i de flesta fall vara omöjligt för de gulsotspatienter som det här rör sig om att göra detta. En särbehandling av människor som drabbats av hepatit non A non B bör enligt vpk alltså göras så att ersättning för behandlingsskada utbetalas. Jag vill härmed, herr talman, yrka bifall till reservationen till betänkandet LU30.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande kommentera motion 1989/90:L608, där man säger att man vill ha till stånd en ändring av villkoren i patientförsäkringen vid behandlingsskada. Ersättningsyrkanden från patienter, som har gått igenom operationer i s.k. hjärt-lungmaskiner, varvid stora mängder blod och blodplasma innehållande hepatit non A non B använts, och som till följd därav fått gulsot, avslås av patientskadenämnden. Motionärerna vill ha en ändring i villkoren, så att ersättning utgår även i dessa fall. Skadeståndsansvar föreligger om skada har vållats genom fel eller försummelse. Skador som har uppstått till följd av ett från medicinsk synpunkt nödvändigt risktagande för diagnostisering eller behandling av livshotande sjukdomstillstånd undantas. Motionärerna jämför med det förhållandet att det till patienter som har smittats med HIV-virus genom blodöverföringar kan utgå ersättning. Man kan inte testa om blod innehåller hepatit non A non B, vilket man kan med HIV-smitta. Utan operation har patienten inte någon chans att tillfriskna. Patientförsäkringen är en enskild försäkring som tecknas mellan försäkringsgivarna å ena sidan och bl.a. staten och andra sjukvårdshuvudmän å andra sidan. Utformningen kan därför inte styras av statsmakterna om man inte genom lagstiftning inför rätt till ersättning vid sådana skador. Det steget är utskottets majoritet inte beredd att förorda. Försäkringen är en ansvarsförsäkring, och man kan inte försäkra sig mot en känd risk. Patientförsäkringen granskades 1989 av försäkringsinspektionen. Denna konstaterar i en promemoria att gränsdragningen mellan ersättningsbar och inte ersättningsbar skada innebär svåra medicinska avväganden. Enligt försäkringsinspektionen har stora möda lagts ned på den nuvarande utformningen av villkoren, som har ändrats i takt med att nya erfarenheter gjorts. Utskottet för sin del saknar tillräckligt underlag för att kunna bedöma frågan men förutsätter att den samrådsgrupp som finns för bl.a. ändringar av försäkringsvillkoren noga överväger om den gjorda avgränsningen i de fall som motionärerna tar upp kan anses vara riktig. Försäkringsinspektionen anser också att patienternas inflytande i patientskadenämnden skall förstärkas. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 1989/90:LU30 och avslag på reservationen.
Herr talman! Numera kan man genom värmebehandling eliminera riskerna när det gäller HIV-virus i blod och blodplasma. Men det kunde man inte för några år sedan. Då kunde människor bli smittade. Som jag sade i mitt tidigare anförande är det vår förhoppning, och det hoppas man också inom den medicinska vetenskapen, att det inte skall dröja alltför många år tills det blir möjligt att isolera det non A non B-virus som ger upphov till obotlig gulsot. Anförda argument för att inte ge ersättning till de patienter som jag talade om tycker jag är ett dåligt argument. Dessutom har vi inte krävt en direkt lagändring. Men staten, regeringen, kan naturligtvis — eftersom staten tillsammans med kommuner och landstingskommuner tecknar försäkringar, agera för att undantag skall göras för de patienter som har blivit smittade på det här sättet. Det är också precis vad vi har gett uttryck för i vår motion men som utskottets majoritet har motsatt sig.

Herr talman! Som bekant ser regeringen med sin ekonomiska politik ut att lyckas med konststycket att förena den svagaste tillväxten i något industriland med den snabbaste inflationen. Samtidigt växer underskottet i bytesbalansen med 20 miljarder kronor om året. 1991 väntas det motsvara 5 96 av bruttonationalprodukten. Hög inflationstakt och problem med bytesbalansen har länge kännetecknat Sveriges ekonomi. Regeringen har föreslagit många motmedel. Men de har i stort sett visat sig verkningslösa. Jag vill nu påstå att den viktigaste enskilda åtgärden för att nå framgång i kampen mot inflationen och för en fast växelkurs är att med olika institutionella medel stärka riksbankens oberoende. När det gäller ekonomisk politik är det ofta svårt att på något slags vetenskaplig eller erfarenhetsmässig grund bevisa riktigheten av ett visst ställningstagande eller förslag. Men min rekommendation att stärka riksbankens oberoende grundas på såväl god teori som internationell erfarenhet. I den moderata kommittémotion som är upphovet till denna debatt finns det ett mycket belysande diagram som jag, om det inte hade varit så besvärligt, gärna hade visat som en ljusbild — till uppbyggelse för de få ledamöter som just nu är närvarande här i kammaren. Men eftersom vi i huvudsak talar för protokollet nöjer jag mig med att hänvisa till motionen, där nämnda diagram visar sambandet mellan inflationstakten i ett land och graden av oberoende för centralbanken. Detta samband är praktiskt taget fullständigt. I ena änden grupperar sig länder med god ekonomisk utveckling och stor självständighet för riksbanken — t.ex. Tyskland, Schweiz, USA och Japan. I andra änden finns exempelvis Storbritannien, där Bank of England helt står under finansdepartementets kontroll och där det också har visat sig vara ovanligt svårt att få bukt med inflationsproblemen. I många länder, bl.a. i Storbritannien och dess avläggare — om jag får använda det uttrycket — på andra sidan jordklotet, Australien och Nya Zeeland, diskuterar man nu om man skall ge resp. centralbank ökad självständighet. Den motivering som anförs är att detta är det säkraste sättet att värna valutans yttre och inre värde. Man talar om nödvändigheten av att isolera penningpolitiken mot inflytandet från politiker, som i trängda situationer gärna trycker mera sedlar. I sitt utlåtande över den moderata motionen hänvisar finansutskottet till statsskuldspolitiska kommittén, vars förslag nyligen har omsatts i vissa förändringar beträffande Sveriges riksbank. Jag var själv ledamot av den kommittén och drev där krav som syftade just till ett förstärkt oberoende. Som ett resultat av den uppgörelse som träffades i kommittén, i vilken även ingick riksgäldskontorets överföring från riksdagen till finansdepartementet, togs några steg i rätt riktning. Bl.a. flyttades rätten att utse fullmäktiges ordförande från regeringen till fullmäktige, och riksbankschefens mandatperiod utsträcktes till fem år och frikopplades från riksdagens valperiod. Men enligt min mening räcker detta inte på långt när. I årets motion har vi framfört ett antal krav i syfte att stärka riksbankens självständighet och föra Sverige till den del av det förut nämnda diagrammet där ekonomisk balans och tillväxt råder. Ett av våra krav har i praktiken blivit tillgodosett sedan motionen väcktes. Att uppgiften att utse ordförande i riksbanksfullmäktige flyttades från regeringen till de av riksdagen valda ledamöterna i fullmäktige kunde uppfattas som kritik mot att socialdemokraterna, trots att det uttryckligen är förbjudet för statsråd att sitta i riksbanksfullmäktige, hade utsett finansministerns närmaste man, statssekreterare Åsbrink, till fullmäktiges ordförande. Det får anses stå i strid med den underhandsuppgörelse som har träffats i statsskuldspolitiska kommittén att den socialdemokratiska riksdagsgruppen, när valrätten övergick till riksdagen, ändå gav Erik Åsbrink förnyat förtroende. Detta har lett till en egendomlig sammanblandning av roller, där fullmäktiges ordförande har suttit och undertecknat kritiska remissyttranden över förslag som han ändå sedan som statssekreterare i oförändrat skick har vidarebefordrat till riksdagen. Problemet löstes när Erik Åsbrink för någon tid sedan blev statsråd. Till hans efterträdare utsågs, i enlighet med våra principiella önskemål, en person som varken var departementstjänsteman eller riksdagsledamot. Denna ordning anser vi bör utsträckas till att gälla samtliga ledamöter av fullmäktige. Vi föreslår vidare att den treåriga mandatperioden bör utsträckas till sju år, varvid en plats skall förnyas varje år. Dessutom önskar vi en precisering av den ändamålsparagraf som styr riksbankens verksamhet till att innehålla ett uttryckligt uppdrag att värna om kronans yttre och inre värde. För att säkerställa sambandet med riksdagen bör det slutligen finnas en formell föreskrift för riksbankschefen att vid vissa tillfällen under året framträda inför finansutskottet. Herr talman! Finansutskottet tog preliminär ställning till motionen vid ett sammanträde den 17 april. Det blev avslag över hela linjen. Påföljande vecka skulle betänkandet slutjusteras. Samtidigt som jag hämtade majoritetens textförslag i mitt postfack, fann jag där ett konvolut från talmannen. Han ville att jag i egenskap av moderat gruppledare skulle lägga synpunkter på ett från statsrådet Erik Åsbrink inkommet utkast till kommittédirektiv, som hade det uttalade syftet att stärka riksbankens oberoende ställning. Orsaken till detta något ovanliga samrådsförfarande uppgavs vara att riksbanken är ett riksdagens organ och att därför riksdagens ledning borde vara inkopplad vid tillsättandet av en utredning av detta slag. Jag hade inga svårigheter att komma fram till en positiv inställning. Utkastet till direktiv var i stort sett kalkerat eller, om man så vill, plagierat på den moderata motionen. Lågt mig föredra några brottstycken ur utredningens tänkta direktiv: ”Empiriska studier visar ett möjligt samband mellan centralbankens grad av oberoende och inflationsutvecklingen i ett land — — —. Också teoretiska skäl kan anföras för att en centralbank med en hög grad av självständighet kan föra en framgångsrik kamp mot inflationen. I många länder där man valt en institutionell konstruktion av det här slaget har man också haft en god balans eller överskott i handeln med omvärlden.” ”En av utredarens uppgifter bör vara att överväga möjligheterna att ange lagfästa ekonomisk-politiska mål för riksbankens verksamhet — — —. Utredaren bör även beskriva formerna för informationsutbyte och samråd mellan riksbanken, riksdagen och regeringen. Utredaren bör vara fri att föreslå ändringar vad gäller formerna för val av riksbanksfullmäktige och ordförande samt fullmäktiges sammansättning och mandatperiodens längd.” Det var alltså exakt de krav som vi hade ställt i vår motion. Vid utskottets slutjusteringssammanträde påföljande dag rådde viss förvirring. Men majoriteten hade bestämt sig för att fullfölja sitt preliminära ställningstagande, dvs. det avslag på den moderata motionen som vi nu finner i betänkande 27. När jag kom tillbaka till mitt arbetsrum fann jag ett meddelande från riksdagsdirektören att frågan om yttrande över utredningsdirektiven angående åtgärder för att förstärka riksbankens oberoende inte längre var aktuell. Jag måste nu fråga finansutskottets socialdemokratiske talesman: Varför? Varför har regeringen dragit tillbaka redan färdigskrivna direktiv, som lämnats till riksdagen för samråd? Varför är det inte längre aktuellt att ta fram förslag för att stärka riksbankens oberoende — något som det ansvariga statsrådet anser vara så angeläget att den tilltänkte utredningsmannen skulle vara klar senast vid utgången av oktober i år? Är skälet så enkelt som att finansutskottets socialdemokrater inte tålde den prestigeförlust det skulle innebära att på en veckas tid mellan det preliminära ställningstagandet och slutjusteringen genomföra en 180-gradig vändning och tillstyrka en moderat motion? Det borde ju egentligen inte vara så svårt, för sådana omprövningar har skett många gånger tidigare, t.ex. beträffande valutaregleringen och nu senast prisstoppet. Men å andra sidan kanske inte Roland Sundgren och hans kamrater klarar hur många sådana omvändelser som helst. Eller är förklaringen hänsyn till LO, som tycks ha utsett riksbanken till sitt mest aktuella hatobjekt? Samma dag som utskottsbetänkandet slutjusterades fanns en debattartikel i Dagens Nyheter av LO-ekonomerna Dan Andersson och Per-Olof Edin, där dessa herrar pläderade för en politik med successiv depreciering av kronan och snabb inflation. Låt mig ge några belysande citat: ”Vi har nu en politik av guds nåde, ovanför medborgarnas kontroll sitter riksbanken och styr och korrigerar de misstag som begås på jorden. Men vilka värderingar och vilket ansvar och vilken människosyn finns här? Vi menar att de tankar som förs fram i de mest skiftande sammanhang på en självständig riksbank strider mot grundlagens intentioner. I grundlagens första paragraf står att all offentlig makt utgår från folket. Därför är redan de steg som tagits för att avskärma riksbanken från riksdagen tveksamma.” Får jag fråga Roland Sundgren: Är förbindelserna mellan det socialdemokratiska partiet och LO nu så störda genom allehanda krispaket att regeringen inte vågar genomföra en åtgärd, trots att den vet att den är riktig och att det går att få en rejäl majoritet för den här i kammaren? Oavsett orsaken till att direktiven dragits tillbaka, innebär det inträffade att dyrbar tid går förlorad. De åtgärder som den moderata motionen och Erik Åsbrinks direktivutkast var inne på förutsätter grundlagsändring, och det var därför som tidsramen för utredningsuppdraget måste bli så snäv som till oktober i höst. Den sannsaga om de försvunna utredningsdirektiven som jag här berättat är onekligen anmärkningsvärd. Men den kommer sannolikt att begravas i riksdagens protokoll, för att kanske någon gång upptäckas av en statsvetenskaplig forskare. Själv vet jag inte riktigt om jag skall skratta eller gråta. Regeringspartiets svårigheter att förena stridiga viljor kring en riktig politik kan te sig skrattretande för en oppositionsföreträdare. Men jag beklagar verkligen att utredningen inte blev tillsatt — inte bara för att det skulle ha inneburit ett bifall till min motion utan också för att det skulle vara mycket värdefullt för Sveriges nu så utsatta ekonomi. Det inträffade är ytterligare ett exempel på regeringens svårigheter att gå från ord till handling i sin omläggning av den ekonomiska politiken. Annars har ju faktiskt de finansiella marknaderna utgjort något av ett undantag, en inte så politiskt uppmärksammad nisch, där avregleringen kunnat drivas ganska långt, som inom kreditoch valutapolitiken. Men bakslag har onekligen förekommit. Jag tänker på den av LO genomdrivna valpskatten, som efter kort tid visade sig så förödande att den nu avvecklas. Regeringens reträtt beträffande riksbankens ställning kan på sikt få ännu större negativa effekter. Herr talman! Övriga borgerliga partier har i utskottet slutit upp bakom den moderata ståndpunkten — folkpartiet i en gemensam reservation och centerpartiet i ett särskilt yttrande. Jag vill nu i all vänlighet ge Roland Sundgren en liten varning. Ta inte i för kraftigt i försvaret för utskottets avslagsyrkande på den moderata motionen! Direktiven till en statlig utredning med samma inriktning finns i finansdepartementet, och de kanske blir aktuella på nytt, när penningvärdet försämrats ytterligare och underskottet i bytesbalansen fortsatt att växa med sina 20 miljarder per år. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman!

Utskottet föreslår således att riksdagen fastställer riksbankens balansräkning och resultaträkning. Med anledning av redogörelsen för riksbanken har vi också tagit upp fyra motioner som har avlämnats under den allmänna motionstiden. Det tycks vara så att många anser att riksdagen fortfarande har ett inflytande över riksbanken. Men vi har, vilket Lars Tobisson har varit inne på, helt nyligen stiftat en ny riksbankslag. Sådana frågor som bl.a. behandlas i de första motionerna, om avskaffandet av tioöringen som växelmynt, är alltså frågor som riksbanken ensam nu har att ansvara för. Där kan man säga att motionären Alf Wennerfors har blivit bönhörd. Den tredje maj, för mindre än en vecka sedan, beslutade riksbanksfullmäktige att tioöringen skall slopas och ersättas med en ny femtioöring som lägsta myntvalör. Indragningen av tioöringen kommer att ske tidigast den 1 juli 1992. Detta gäller också den andra motionen av två socialdemokrater om att ett eventuellt nytt tiokronorsmynt skall ges ut i en helt nickelfri legering. Riksbanksfullmäktige har även här fattat beslut om att det nya tiokronorsmynt som kommer inom de närmaste tre åren skall utföras i en helt nickelfri lege Moderaten Ivar Virgin har lämnat en motion som också gäller riksbankens ansvarsområde, nämligen hur valutareserven skall vara uppbyggd. Riksdagen skall inte genom uttalande begränsa riksbanksfullmäktiges handlingsfrihet i detta avseende, varför den här motionen naturligtvis avstyrks och förhoppningsvis inte kommer tillbaka nu när det är riksbanken som har ansvaret för valutapolitiken. Det är grundlagsfäst. Det ser alltså, Lars Tobisson, ut som om det har gått mycket fort med riksbankens oberoende ställning. Det som Lars Tobisson tar upp är riktigt, eftersom han behandlar den reservation som finns fogad till betänkandet. I den vill reservanterna gå ett steg längre. Nu åberopar utskottsmajoriteten att riksdagen så sent som hösten 1988 har antagit nya lagar som reglerar riksbankens verksamhet. Det var lagar som föregicks av ett omfattande utredningsarbete av den statsskuldspolitiska kommitté som Lars Tobisson nämnde här. I motionen och reservationen har ytterligare frågor för att öka självständigheten tagits upp. Det är riktigt, som Lars Tobisson påstår, att det har pågått en hel del diskussioner i finansdepartementet om att eventuellt tillsätta en ny utredning, inte minst med anledning av den internationella diskussion som förekommmer om centralbankernas ställning och verksamhet. Men för dagen har det projektet avförts från finansdepartementets dagordning. Man anser där att det, eftersom de här frågorna nyligen har varit föremål för överväganden och vi från 1989 har fått en helt ny riksbankslag, inte finns någon anledning att vidta ytterligare åtgärder. I vissa av de frågor som tas upp, som samrådsförfaranden mellan riksbanken riksdagen, kan man gå motionärerna tillmötes utan att samrådsförfarandet formaliseras. Lars Tobisson ställde några frågor till mig. Han undrade av vilken anledning vissa direktiv till ett kommittéuppdrag som var ute till diskussion drogs tillbaka . Det finns kanske anledning, som vi utskottsmajoriteten säger, att vänta något med ytterligare åtgärder, eftersom beslut nyligen har fattats om en ny riksbankslag. Men det innebär också ett problem att helt fjärma riksbanken från rikdagens kontroll. Det kan också ha vissa demokratiska aspekter. Lars Tobisson citerade ut en debattartikel. Jag har lagt märke till att Lars Tobisson i sin motion anser att uppdrag som riksdagsledamot inte bör vara förenligt med ledamotskap i riksbanksfullmäktige. Det antyds av Lars Tobisson att politiker kan göra det litet för lätt för sig, nämligen att resonemangen handlar om att riksbanken enbart trycker upp sedlar. Som jag uppfattar det kan det finnas en del tankegångar bakom den här motionen och reservationen om att demokratin upplevs som för mjuk då de riktiga ekonomiska besluten skall fattas. Dem skall vi överlåta på ekonomisk expertis som, vilket står någonstans i motionen, har den teoretiska och praktiska erfarenheten av ekonomiska frågor. Det finns alltså vissa demokratiska aspekter på en sådan här fråga. Även om detta är frågor som vi med tanke på den internationella integrationen har anledning att uppmärksamt följa, finns det anledning att ta det litet lugnare. Jag går väl Lars Tobisson något till mötes om jag på det här litet mjuka sättet yrkar avslag på reservationen om ett ytterligare oberoende för riksbanken och bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 27.
Herr talman! Jag konstaterar att Roland Sundgren faktiskt tog varning och gick ut mycket löst, får vi väl säga, i försvaret för utskottets ställningstagande. Det är inte så konstigt, för en kritik som skulle anföras mot vår motion och mot reservationen skulle också till 100 96 träffa de tilltänkta utredningsdirektiven, som inte bara var något löst utkast som flöt omkring i finansdepartementet utan som av det ansvariga statsrådet hade delgivits riksdagens talman för samråd. Det gör man inte med det allra första utkastet på området. Jag skulle bara vilja säga till Roland Sundgren att det självklart inte är fråga om att frikoppla riksbanken från riksdagens kontroll. Tvärtom. Det är såväl min uppfattning som den uppfattning som kom till uttryck i utredningsdirektiven, att riksbanken fortfarande skall vara ett riksdagens verk som riksdagen har ett ansvar för. Men den kontroll som riksdagen skall utöva, skall vi utöva på det vis som vi normalt verkar på, nämligen genom att diskutera riktlinjerna för penningpolitiken samt ange vissa normer och mål som bör följas. Sedan gäller det, menar jag, att överlämna åt en självständig ledning för riksbanken att utifrån dessa demokratiskt fastställda kriterier föra en politik som värnar valutans yttre och inre värde. Det är som sagt den modell som man alltmer får klart för sig skall eftersträvas om man vill nå resultat på det här området. Jag nöjer mig också med att konstatera att Roland Sundgren med stort eftertryck sade att det för dagen inte är aktuellt med förändringar av det här slaget. Jag noterar detta. Jag skulle bara vilja tillägga att detta är en sak som faktiskt brådskar. Det sker förändringar mycket snabbt runt omkring oss, och förändringar händer mycket snabbt med Sveriges ekonomi. Försämringen går raskt, och det vore önskvärt att vi inte fick ett dröjsmål på tre år, vilket faktiskt blir fallet om vi försitter tillfället att åstadkomma grundlagsändringar redan till hösten.
Herr talman! Lars Tobisson tog upp frågan om att riksdagen sätter upp normer och mål för riksbanken. Det står också i reservationen att riksdagen kan sätta upp som ett sådant mål att riksbanken skall ha till uppgift att värna om kronans yttre och inre värde. Det är i och för sig ett viktigt och bra mål, men det finns så många andra viktiga mål för den ekonomiska politiken. Om man alltför mycket preciserar sådana här mål för riksbanken, kan det leda till att andra mål eftersätts, exempelvis den fulla sysselsättningen, så att arbetslösheten blir en variabel som den övriga ekonomiska politiken och finanspolitiken kan ha svårt att parera. Även om den här frågan är väckt med tanke på den snabba internationalisering som sker i ekonomin, tror jag att man ändå inte får bli fartblind utan att det är viktigt att se att det kan finnas vissa problem. Jag tror att det är viktigt att observera att det kan finnas falluckor. När vi nyligen har fattat beslut om en ny riksbankslag, tror jag att vi kan fundera litet till innan vi går ett steg längre.
Herr talman! Låt mig bara få påpeka att när jag talar om normer och riktlinjer som skall anges av riksdagen, tänker jag inte på det som jag menar skall skrivas in i grundlagen, för det behöver vi inte upprepa. Det står där och behöver inte behandlas från ena året till det andra. Jag tänker mig självfallet att vi liksom hittills i våra betänkanden om den allmänna ekonomiska politiken klarar ut vad som gäller på det penningpolitiska området, vad som just nu är aktuellt, om det är att vi behöver försöka balansera upp ett underskott i bytesbalansen, så att vi prioriterar det yttre värdet, eller om det är något annat som skall tas fram. Detta är sådant som vi kan diskutera. Vi kan, genom de besök som jag menar att riksbankschefen skall avlägga i finansutskottet på vissa tider inför de här ställningstagandena, säkerställa att riksdagen verkligen har hand om ledningen i de principiella frågorna. Roland Sundgren vågar inte riktigt, åtminstone inte i dag, lämna uppdraget till riksbanken att försvara valutans yttre och inre värde, därför att det finns så många andra ekonomisk-politiska mål som är betydelsefulla, och Roland Sundgren nämner sysselsättningen. Men det är faktiskt på det sättet att riksbanken inte har sysselsättningen som sin uppgift. Dess uppgift är att sköta vår penningpolitik, kreditoch valutapolitiken. Den avvägning som skall göras med all annan ekonomisk politik, bl.a. syftande till att hålla uppe sysselsättningen, vilar någon annanstans. Den vilar ytterst här i riksdagen, och det är sedan riksdagens uppdrag till regeringen att svara för finanspolitik, arbetsmarknadspolitik och sådana saker. Denna uppdelning i skilda avdelningar för finanspolitiken och penningpolitiken har vi all anledning att lära oss, för det är just själva finessen med vad jag har pläderat för, ett stärkt oberoende för riksbanken.

Detta är därför en fråga som man ordentligt måste fundera över. Jag räknar med att vi kommer att få anledning att fortsätta fundera ett tag till. Vi har nu ändå en ny riksbankslag som innebär ett steg på den väg som Lars Tobisson vill gå.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 34 gäller tilläggsbudget Il inom finansdepartementets område. Jag skall försöka att helt kort beröra två områden där. Byggnadsstyrelsen har begärt ytterligare 230 milj.kr., efter att tidigare ha fått I 100 miljoner — inte 1,1 miljon som det råkade stå i det ursprungliga budgetförslaget. Nu kommer man alltså igen och begär ytterligare 230 miljoner. Problemet är att man har förbrukat bara 376 miljoner under första halvåret. De 724 milj.kr. som är kvar tycker vi moderater att man böra kunna klara sig på under andra halvåret, även om byggnadskostnaderna har ökat en del. Dessutom skall byggnadsstyrelsen i framtiden finansiera sina investeringar med upplåning och inte via budgetmedel. Därför anser vi moderater att det inte behövs något tilläggsanslag utan att man kan använda de 724 miljonerna under resten av budgetåret. Det andra området är kompensation för arbetsmiljöavgift med 280 milj.kr. Vi moderater har konsekvent arbetat emot införandet av arbetsmiljöavgiften. Därför anser vi helt naturligt att något tilläggsanslag inte heller nu behövs. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Arbetsmiljöavgiften, som riksdagen beslutade om våren 1989, har en dubbel uppgift. I det korta perspektivet är uppgiften att åstadkomma en åtstramning som medverkar till att dämpa överhettningen i Sveriges ekonomi. I det något längre perspektivet, och då avser jag från och med andra halvåret 1990, är uppgiften att skapa möjligheter för människor som i dag är förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna att återgå till ett meningsfyllt arbete och därmed öka utbudet av arbetskraft. Att, som utskottsmajoriteten föreslår, utge kompensation för arbetsmiljöavgiften omöjliggör självfallet avgiftens första uppgift, att bidra till att dämpa överhettningen i ekonomin. Det är anledningen till att vi i centern går emot denna kompensation. Därmed yrkar jag bifall till reservation 3 i nu aktuellt betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka avslag på de tre reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Betänkandet består av två delar som gäller dels investeringar, dels arbetsmiljöavgiften. För investeringar begärs ett tilläggsanslag på 230 miljoner som behövs dels med tanke på kostnadsutvecklingen på byggmarknaden, dels för vissa nyförvärv såsom Sagerska huset. I motion Fi49, som Lars Tobisson har skrivit, är det väl ett missförstånd, för där sägs att investeringsavgiften skulle vara orsak till de ökade byggkostnaderna. Investeringsavgiften har funnits i bara ett år — den var 10 96 under knappt ett år och har nu stigit till 30 90. Det är ju en väldigt kort tid, och inverkan har varit ganska marginell på de totala byggkostnaderna. Avsikten med investeringsskatten har faktiskt varit att styra över byggande från kontor till bostäder. Som det står i betänkandet betalar ju inte heller staten någon investeringsskatt. Beslutet om inköp och ombyggnad av Sagerska huset ställde sig alla partier bakom i överläggningar med regeringen. I reservation 1 tar moderaterna också upp det faktum att byggnadsstyrelsen endast har använt en tredjedel av sitt anslag. Utskottets majoritet har förståelse för detta, och vi avstyrker därför motionen. Det är ju inte så konstigt att utgifterna ibland är litet ojämnt fördelade över året och ibland även mellan åren. Detta är faktiskt en av anledningarna till att vi successivt inför treårsbudgetar. Jag yrkar avslag på den reservationen. Vi hade för ett år sedan en diskussion om arbetsmiljöavgifterna i samband med att de infördes. Det finns därför ingen anledning att ta upp den frågan igen. I årets budgetproposition nämns att statligt finansierad verksamhet skall kompenseras. Det har vi alltså, Ivar Franzén, redan ställt oss bakom. I budgetpropositionen annonserades också vad som skulle stå i tilläggspropositionen. Det gäller just nu statsbidragsfinansierad verksamhet. Det handlar om löner till grundskolor. Grundskolor har ju inte på något sätt någon möjlighet att ta ut ökade avgifter eller att öka klasstorleken för att kompensera sig för de ökade utgifterna. Jag yrkar avslag även på reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Jag vill bara till Marianne Carlström säga att investeringsavgiften för byggen självfallet påverkar byggnadskostnaderna i regionen. Dessutom vill jag peka på att jag tycker att byggnadsstyrelsen skulle kunna klara sig på de 724 milj.kr. som den har kvar för det andra halvåret. Man hade under det första halvåret förbrukat pengar för endast ungefär ett kvartal. Marianne Carlström säger också att investeringsavgiften inte har påverkat byggnadskostnaderna särskilt mycket i Stockholmsregionen. Däremot tycks den ha verkat mycket snabbt i Göteborgsregionen. Avgifterna var nämligen där införda mellan kl. 9.05 och 11.00 en torsdag, och sedan var regeringen nöjd med den insatsen.
Herr talman! Jag sade inte att investeringsavgiften inte hade någon betydelse utan att den hade en marginell betydelse. Investeringsavgiften i Göteborgsområdet infördes i februari, och den gäller fortfarande.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra kriminalvården, särskilt beträffande allmänhetens krav på säkerhet. Frågan, som har ett enskilt fall som utgångspunkt, rör bl.a. farliga brottslingars rätt till permissioner. Jag vill inledningsvis erinra om att lagen om kriminalvård i anstalt innehåller regler som syftar till att tillgodose allmänhetens skyddsintresse. I sammanhanget kan det finnas skäl att särskilt nämna reglerna i 7§ tredje stycket i den lagen. Bestämmelserna, som gäller vissa intagna som har dömts till längre fängelsestraff, innebär bl.a. begränsningar i fråga om permissioner och andra vistelser utanför anstalt. Intagna som omfattas av den bestämmelsen kan endast få bevakade s.k. särskilda permissioner och då endast om det föreligger synnerliga skäl. Restriktionerna får tillämpas på intagna som bedöms vara särskilt benägna att rymma eller beträffande vilka det finns risk för återfall i allvarlig brottslighet. De regler det här är fråga om skärptes genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 1988. Vidare bör nämnas att kriminalvårdsstyrelsen i december 1988 utfärdade allmänna råd i syfte att förbättra skyddet för den som utsatts för våldsbrott eller hot om våld. Enligt dessa skall styresmannen för anstalten ge den målsägande som så önskar information bl.a. om gärningsmannens vistelser utanför anstalten, tidpunkt för frigivning, rymning och uteblivande efter permission. I fall som det Stina Eliasson tar upp i sin interpellation gäller bestämmelserna i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, nämligen om en intagen i kriminalvårdsanstalt förs över till sjukhus för psykiatrisk tvångsvård. Av 14§ i den lagen framgår att patienten inte skall kunna få permission om det medför fara för någon annans personliga säkerhet. Regeringen har nyligen till lagrådet överlämnat förslag till en ny lag om psykiatrisk tvångsvård och en särskild lag om tvångsvården för lagöverträdare, s.k. rättspsykiatrisk vård. Förslaget i lagrådsremissen syftar bl.a. till att stärka samhällsskyddet vid behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. När det gäller personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt och som förs över till ett sjukhus för psykiatrisk tvångsvård innebär förslaget bl.a. att beslut om utevistelser skall fattas av kriminalvårdsstyrelsen. Om den intagne förs över för frivillig psykiatrisk vård, kan utevistelser medges endast med stöd av regleringen i lagen om kriminalvård i anstalt. Förslaget innebär också bl.a. att en domstol, som i ett brottmål dömer någon till rättspsykiatrisk vård, skall kunna besluta om särskild utskrivningsprövning när det finns risk för att personen i fråga på nytt begår allvarliga brott. Den särskilda utskrivningsprövningen innebär att det i första instans är länsrätten som skall besluta när utskrivning eller utevistelse skall få ske. Utskrivning skall inte få ske så länge det finns en återfallsrisk. Åklagaren skall få tillfälle att yttra sig före utevistelser och utskrivning och skall också få överklaga ett utskrivningsbeslut. För att förbättra brottsoffrens ställning får dessutom hälsooch sjukvården en skyldighet att i dessa fall ge den målsägande som så önskar information om patientens utevistelser och utskrivning. Förslaget innebär enligt min uppfattning att skyddsaspekterna blir tillgodosedda i sådana fall som de Stina Eliasson har tagit upp i sin interpellation.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag tycker förstås att svaret egentligen bara är en uppräkning av lagbestämmelser och lagförslag. På det sättet har ministern undvikit att ta ställning till de frågor som berörs i interpellationen om t.ex. frivårdens utformning och om allmänhetens behov av säkerhet. Jag hade dessutom i min interpellation noterat det oacceptabla i att narkotika förekommer på fängelser och anstalter. Jag hade väntat mig att få några synpunkter även på frågan om hur man skall kunna förhindra att narkotika och andra droger förs in på fängelser och andra anstalter. Det behövs enligt min mening klara markeringar från statsrådet om hur hon ser på dessa frågor och hur man skall finna en lösning på frågor som bl.a. rör återfall i brott. Reglerna om permissioner för utrikes resor är oacceptabla, och likaså kan reglerna om rätten att förfoga över pass diskuteras. Redan 1984 fanns en färdig utredning i fråga om lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Nu har det gått fem år utan att någonting har hänt. Det är klart att det är bra att man äntligen har presenterat en lagrådsremiss. Just nu är det kanske för tidigt att yttra sig om innehållet i denna. Debatten kommer väl senare när vi får en proposition på vårt bord. Det finns dock en särskild fråga som redan nu kan tas upp, nämligen överföringen av permissionsoch utskrivningsfrågor från utskrivningsnämnderna till domstolarna. Jag tycker att detta är litet grand av kejsarens nya kläder — man lägger ned utskrivningsnämnderna och överför dessa ärenden till länsrätterna. Förslaget är, som jag ser det, inte i speciellt hög grad ägnat att öka tilltron till regeringens avsikt att vidta genomtänkta åtgärder. Justitieministern kan väl ändå inte på allvar mena att skyddsaspekterna är tillgodosedda på lämpligt sätt. Gång på gång läser man ju om farliga förbrytare som rymmer. Nu senast gällde det Anders Karlsson, som efter sexuellt övergrepp, mord och styckning är dömd till sluten psykiatrisk vård. Det väsentliga och upprörande i sådana här sammanhang är hur dessa förbrytare lyckas fly och vad man kan göra för att förhindra detta. De ansvariga i sjukhusledningen på det sjukhus där Anders Karlsson var intagen säger i en tidningsartikel ”att han inte är farlig för vanlig allmänhet, dock möjligen för pojkar och ynglingar”. En annan rymling är den s.k. HIV-mannen, som fick permission därför att ”han lovade komma tillbaka”. Så uttrycker sig den ansvarige smittskyddsläkaren. Det kan väl inte vara meningen att vår kriminalvård skall grunda sig på den inställning som kommer till uttryck i sådana uttalanden. I Aftonbladet i går fanns ett helt uppslag som beskriver flera fall där farliga förbrytare misskött sina permissioner och begått nya brott i samband med den självpåtagna friheten. En stor grupp interner lyckades rymma, och vi kunde läsa om att det för närvarande är mer än 200 interner på rymmen. I Svenska Dagbladet fanns för övrigt också ett par artiklar om samma ämne. Jag håller med rikspolischefen, som i en intervju uttrycker sin ilska över att sådana här saker kan få förekomma. Jag tycker också att det är bra att rikspolischefen i samma intervju säger att han är tacksam för och tycker att det är bra att det skrivs mycket om dessa saker. Det har en preventiv verkan. Sedan har jag en fråga i direkt anslutning till det skrivna svaret från justitieministern. Följande står i tredje stycket av interpellationssvaret och handlar om information till den målsägande: ”Enligt dessa skall styresmannen för anstalten ge den målsägande som så önskar information bl.a. om gärningsmannens vistelser utanför anstalten, tidpunkt för frigivning, rymning och uteblivande efter permission.” Vad är tanken bakom formuleringen ”som så önskar”? Hur får offret kännedom om att man faktiskt har rätt att anmäla att man vill ha reda på om internen rymmer eller har permission?
Fru talman! Jag skall gå in på några av de mer preciserade frågeställningar som Stina Eliasson tar upp. Först ville Stina Eliasson veta hur man bekämpar förekomsten av narkotika i fängelserna, och jag antar att det betyder hur man över huvud taget bekämpar narkotikamissbruket bland dem som är intagna på våra anstalter. Den statistik som förs av kriminalvårdsstyrelsen visar att andelen narkotikamissbrukare bland intagna är mycket hög. Det är skälet till att det sedan ganska lång tid tillbaka bedrivs ett ambitiöst och mycket medvetet arbete mot narkotika inom kriminalvården. På riksanstalterna finns det stora möjligheter att differentiera när man placerar ut personer, och det gör att man kan hålla vissa avdelningar och anstalter helt narkotikafria. Även inom lokalanstaltsorganisationen pågår en utbyggnad av vad man kallar motivationsavdelningar, där man bedriver ett sär Vi har genomfört en omfattande översyn av kriminalvårdens verksamhetsformer. Jag redogjorde närmare för det i årets budgetproposition. Det innebär bl.a. att kriminalvården nu arbetar mycket aktivt med att förbättra innehållet i verkställigheten i fängelsestraff. Det riktar sig både mot narkotikamissbrukare, där man tar fram lokala handlingsprogram för hur man skall gå vidare på varje enskild anstalt, och mot andra grupper av intagna, t.ex. män som är dömda för övergrepp mot kvinnor och barn. Misskötta permissioner — Stina Eliasson nämnde särskilt frågan om återfall i brott — är givetvis en omständighet som påverkar anstaltens bedömning huruvida någon skall kunna få permission. Återfaller man i brottslig verksamhet under en beviljad permission, har man inte rätt att under en avsevärd tid därefter få rätt till permission igen. När det gäller att under permission vistas utomlands delar jag den uppfattning som jag uppfattade att Stina Eliasson har: Det skall verkligen inte få förekomma att man får vistas utomlands under den tid man avtjänar ett fängelsestraffi Sverige. Jag delar JOs uppfattning i den frågan. JO har haft anledning att ta ställning till detta ganska nyligen, och han har uttalat att det skall krävas mycket starka skäl för att man i undantagsfall skall medge att en person som är intagen på fångvårdsanstalt får göra en utlandsresa. Det skall vara i mycket ömmande situationer. När det gäller psykiskt störda som är intagna på mentalsjukhus har Stina Eliasson den uppfattningen att det inte är en tillräcklig åtgärd att man överför beslutet om vem som skall kunna få permission och när utskrivning skall kunna ske från utskrivningsnämnden till länsrätten. Jag vill nog anse att den åtgärden är en mycket tydlig markering av vikten av att tillmäta skyddsfrågorna en stor betydelse när vederbörande myndigheter har att ta ställning i den här frågan. Genom att föra in åklagaren som en särskild part som kan agera i sammanhanget tror jag att vi också har möjlighet att få skyddsaspekterna beaktade på ett annat sätt än vad som hittills har kunnat ske i det nuvarande systemet. Jag kan inte gå in på de bedömningar som enskilda myndigheter och tjänstemän har gjort i de enskilda fall som är aktuella och uppmärksammade av pressen och som Stina Eliasson också pekar på. Stina Eliasson är säkert medveten om att jag enligt grundlagen är förhindrad att på något sätt gå in och kommentera självständiga myndigheters agerande i enskilda fall. Jag delar helt rikspolischefens uppfattning att det är mycket viktigt att man uppmärksammar de fall som är oacceptabla ur en eller annan synvinkel. Det får alla de tjänstemän som är engagerade i dessa frågor att skärpa sin uppmärksamhet och vara vaksamma i sitt beslutsfattande. Men jag vill samtidigt understryka att detta inte är några lätta frågor att ta ställning till för de enskilda tjänstemännen. Det är svåra avvägningar och bedömningar som skall göras. Samtidigt tycker jag att vi skall vara angelägna om att hysa tilltro till att våra tjänstemän av olika slag bedriver detta arbete med höga ambitioner och, i flertalet fall, med hög kompetens.
Fru talman! Det är sant och riktigt, som justitieministern säger, att detta inte är några lätta frågor. Och våra tjänstemän har inte någon lätt uppgift heller. Jag tror att det är bra för våra tjänstemän i verk och andra myndigheter om regering och riksdag hjälper till att göra gränserna skarpare och lagarna tydligare och att tillämpningsreglerna blir enklare och inte så svajiga, om jag får använda det uttrycket. När det sedan gäller förslaget om att utskrivningsbesluten skall fattas av utskrivningsnämnderna i stället för länsrätterna säger justitieministern att detta är en uppstramning. Det var detta som jag kallade för litet grand av kejsarens nya kläder. Också i utskrivningsnämnderna finns ju hög juridisk kompetens. Utskrivningsnämnderna består i dag av en domare, en läkare med speciell kompetens inom psykiatrin och tre erfarna nämndemän, varav en skall vara särskilt insatt i sociala frågor. Men vi får väl tillfälle att debattera detta mera när och om vi får en proposition. Jag tycker att rikspolischefen uttrycker det riktigt i en intervju där han säger så här: ”När det gäller de sjuka våldsmännen får vi helt enkelt inte ta så stora risker som idag. Det är rått att säga, men vi får inte ge dem chansen att bara gå iväg.” Just så tycker jag också. Kan polischefen och vi, den stora allmänheten, räkna med att få justitieministerns stöd när det gäller att strama upp möjligheterna för farliga brottslingar att få frigång och permission? Kan vi i centern räkna med att få ministerns stöd när det gäller att inte frige en brottsling efter halva strafftiden, att inte sänka straffen för egendomsbrott och att skärpa reglerna för och tillämpningen av kontrollen av post, telefonsamtal och besök vid fängelserna för att förhindra insmuggling av narkotika?
Fru talman! Jag förbisåg i min tidigare replik att svara på den fråga som Stina Eliasson ställde om på vilket sätt målsäganden får information om sina möjligheter att hållas informerad om vad som händer med den dömde gärningsmannen. Där vill jag påpeka att det är viktigt att informationen når fram. Det är naturligtvis de som arbetar i rättsväsendet och som kommer i kontakt med målsäganden, särskilt under själva rättegången, som har möjlighet att vidarebefordra den här informationen. När det gäller det som Stina Eliasson sade om att sätta gränser håller jag med om att det är lagstiftaren, dvs. regering och riksdag, som anger vilka regler som myndigheterna skall tillämpa. Vi har skyldighet att se till att de reglerna är utformade på ett acceptabelt sätt och på ett sådant sätt att de är lätta att tillämpa. Detta är skälet till de översyner som har genomförts av permissionsregler och andra regler som är aktuella i det här sammanhanget. I mitt svar redogjorde jag för de senaste ändringarna som har gjorts därvidlag. Jag kan tilllägga att min ambition är mycket hög i detta avseende, dvs. att på olika sätt hjälpa de myndigheter som har att fatta dessa svåra beslut. Regeringen har i dag på mitt förslag beslutat att ge ett uppdrag till kriminalvårdsstyrelsen att överväga på vilket sätt man kan göra tillämpningen av permissionsreglerna bättre. Jag hoppas att det kan leda till att de beslut som varit oacceptabla, om de har berott på att reglerna i något avseende har varit otydliga eller anvisningarna inte tillräckligt tydliga, kan undanröjas. När det gäller vilka risker vi skall ta vill jag säga att risktagandet skall vara inskrivet i reglerna. Om Stina Eliasson anser att dessa regler behöver ändras materiellt i något avseende är jag mottaglig för information. Jag har redogjort för det lagstiftningsarbete som har bedrivits och som bedrivs på detta område. När det gäller att gå vidare och skärpa dessa regler finns det möjlighet för den enskilde riksdagsmannen att även motionera i dessa frågor. Jag är tacksam för alla initiativ i den vägen. För mig förefaller dock det viktigaste vara att skapa förutsättningar för myndigheterna att fatta kloka och bra beslut. I denna svåra uppgift är de knappast hjälpta av att få höra svävande påståenden, vare sig de kommer från debattörer i medierna eller från riksdagsmännen.
Fru talman! Vad beträffar svepande uttalanden och åsikter tror jag att vi riksdagsmän och regeringsföreträdare kanske kan ta varandra i hand. Vi går nog över gränsen litet till mans någon gång då och då. Det är ett allvarligt ämne som jag har tagit upp. Allmänheten är oroad, och allmänheten fordrar en annan tingens ordning. Det är det som vi i regering och riksdag tillsammans skall försöka åstadkomma. De händelser som har inträffat inom kriminalvården under den senaste tiden är allvarliga. Det måste räknas som försumligt att agera så långsamt som man gjort. Vad som nu krävs är snara åtgärder, eftersom detta rör så vitala rättssäkerhetsfrågor. Jag skall gärna komma med förslag i den riktning och inom det område som justitieministern inbjuder mig till. Jag kan börja med att rekommendera den stora partimotion som väckts av centern och som har rubriken Förebygg, sätt gränser och reagera mot våld och kriminalitet. I den finns över 70 förslagspunkter att välja mellan, och det är väl genomtänkta, konkreta och mycket bra förslag. Skyddet för allmänheten måste stärkas. Människor ute i landet är upprörda över den, som man upplever det, slapphet som i många fall tillåts råda när det gäller just farliga förbrytare. Människor undrar om det verkligen skall vara så att samhällsskyddet inte skall vara starkare än vad det är i dag. De vill ha en annan tingens ordning. Jag är uppmuntrad av att justitieministern på flera punkter har sagt att hon delar min uppfattning och också rikspolisstyrelsens uppfattning i många av dessa frågor. Jag ställde en fråga om målsägande och utskrivningarna. Hur får offren, dvs. målsägandena, reda på sina rättigheter? De har sina rättigheter, men jag uppfattade inte att jag fick svar på frågan hur de skall få reda på att dessa rättigheter finns. Läget är plågsamt inte bara för målsägande och allmänhet utan också för de anhöriga till internerna. Där finns en stor grupp som lider. Dem skall man också ha med i bedömningen när det gäller vår kriminalvård.
Fru talman! De som i första hand kan bli aktuella som naturliga informationsgivare till målsägande under rättegången är givetvis i första hand åklagaren och, i det fall där det finns målsägandebiträde, advokaten.

Fru talman! Margareta Gard har frågat mig om jag anser att det nuvarande systemet för utbyte av utländskt körkort är tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Margareta Gard har vidare frågat om jag är beredd att skyndsamt vidta åtgärder för att falska utländska körkort och äkta utländska körkort, som inte erhållits efter att innehavaren genomgått förarutbildning i sitt hemland, inte skall kunna bytas ut mot svenska körkort. Bakgrunden till frågorna är att man kan byta ut sitt utländska körkort inom ett år från det att man kyrkobokför sig här i landet. Rätten till utbyte av körkort har sin grund i internationella överenskommelser, men rätten gäller även personer från icke fördragsslutande stater. Frågor om utbyte av körkort prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd. Länsstyrelsen har i många fall svårt att avgöra om det körkort som åberopas är giltigt. Svårigheten kan bestå i osäkerhet om huruvida körkortet fortfarande är giltigt i utfärdandelandet eller om körkortet är äkta. Att inhämta uppgifter från utfärdandelandet är inte alltid möjligt, exempelvis om den sökande är politisk flykting. Bl.a. mot bakgrund av de problem jag nu nämnt tillkallade jag i november 1989 efter regeringens bemyndigande en kommitté som bl.a. skall analysera de problem som finns i fråga om utbyte av utländska körkort och föreslå de ändringar av nuvarande system som kan behövas. Kommittén bör enligt sina direktiv överväga om det för rätten till utbyte skall krävas förarprov eller annat test, särskilt när det gäller körkort som har utfärdats i länder med vilka Sverige inte ha någon överenskommelse om ömsesidigt erkännande av varandras körkort. Kommittén bör vidare överväga vilken grad av bevisning som bör krävas av sökanden vid tvivel om det utländska körkortets äkthet eller giltighet. Kommittén skall bereda denna fråga skyndsamt och jag räknar med att få ett förslag från kommittén innan hösten.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Det finns en stor ambition hos både politiker och myndigheter att förbättra trafikmiljön på våra gator och vägar. Som ett led i att göra trafikmiljön säkrare har kraven på bilarnas funktionsduglighet skärpts undan för undan. Även kraven för erhållande av körkort har höjts väsentligt som ett led i att minska trafikolyckorna. Vi har i Sverige en omfattande lagstiftning som det krävs att man känner till och kan tillämpa innan man godkänns för erhållande av körkort. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att det byts ut tusentals utländska körkort utan att man förvissat sig om att vederbörande har nödvändiga körkunskaper och känner till trafikregler och övrig lagstiftning, vilket normalt krävs av en svensk förare. Många av dem som byter ut sina körkort varken talar eller förstår svenska. Det är därför orimligt att kräva att de skall ha tillräcklig kännedom om våra trafikregler och övrig lagstiftning. Hur många av dessa känner t.ex. till alkoholbestämmelserna? Lagarna är dessutom inte statiska utan förändras med nödvändighet med jämna mellanrum. Det är inte heller ovanligt att körkort som byts ut är förfalskade. Det är inte alltid så lätt att avgöra om ett körkort är äkta eller ej. Många länsstyrelser anser sig inte ha råd att sända alla utbyteskörkort till statens kriminaltekniska laboratorium för äkthetsprövning, varför det måste antas att många svenska körkort erhållits med falska körkort som underlag. För att belägga mitt påstående citerar jag ur en skrivelse från Värmlands läns landsting: ”I en av länets kommuner var det endast 7 av 20 flyktingar som körde bil som hade giltig behörighet. Av dessa hade 6 bytt sitt hemlands körkort mot svenskt körkort. Endast 1 person hade tagit svenskt körkort. Denna beskrivning kan troligtvis appliceras på förhållanden i många av landets kommuner.” Dessutom kan man helt lagligt köpa körkort i många länder utan att ens ha suttit i en bil. Man kan med fog fråga sig om det är rimligt att dessa kan bytas ut mot svenska körkort. Svenskt körkort är dessutom en fullgod legitimation i ekonomiska sammanhang, och det är inte att förglömma när det gäller utbyteskörkorten. Många människor upplever det som stötande att kraven för erhållande av körkort är så olika mellan svenska medborgare och invandrare och flyktingar. Vi är alla trafikanter på samma vägar och med samma ansvar för att trafiksäkerheten upprätthålls. Det får inte heller vara så att det upplevs som att vi har en lagstiftning för svenska medborgare och en annan för invandrare och flyktingar. Det är viktigt att det klart framgår att vi alla lyder under samma lagar. I annat fall kan det skapa oönskade motsättningar som är till nackdel för oss alla. Statsrådet hänvisar till en tillsatt kommitté som skall analysera de problem som finns i fråga om utbyte av utländska körkort — och föreslå ändringar om det behövs. Kommittén skall bereda frågan skyndsamt, och statsrådet räknar med ett förslag från kommittén till hösten. Jag har förståelse för att statsrådet vill avvakta kommitténs utlåtande.

Fru talman! Jag deltog i en frågestund i oktober med kommunikationsministern angående just detta ärende. Jag fick då besked att det inom kort skulle tillsättas en utredning. Jag blev då bekymrad och tänkte att denna fråga skulle begravas och att det skulle ta ytterligare en hel del år. Jag vet att trafiksäkerhetsverket har arbetat med denna fråga åtminstone fem år och att man där blev klar i februari förra året. Jag hoppas att den utredning som man arbetat med där verkligen tas till vara. Den bygger på vad som har sagts från olika myndigheter, bl.a. länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Jag hoppas att det verkligen kommer ett förslag till hösten.
Fru talman! Om Margareta Gard inläser tveksamhet i mitt svar beträffande behovet av åtgärder har hon missuppfattat mig. Det förhållandet att vi tillsatte utredningen i november 1989 föranleddes av att vi upplevde behov på bl.a. det här området. Att vi sedan bad utredningen att bearbeta just denna fråga, bland alla de övriga frågorna, med största skyndsamhet och komma med förslag, vittnar också om att vi i kommunikationsdepartementet och jag personligen bedömer att det på detta område är angeläget att få till stånd förbättringar. Precis som Margareta Gard säger har vi höga ambitioner när det gäller att ordna en bra trafikmiljö och att garantera hög trafiksäkerhet. Då spelar körkortsutbildningen och kvalifikationerna hos förarna en utomordentligt stor roll. Det är naturligtvis viktigt beträffande alla de förare som vistas på våra vägar. Vidare säger Margareta Gard att hon har svårt att förstå att tusentals körkort utfärdas utan att de sökande besitter kunskap om gällande regler. Ett av problemen är att vi inte kan vara säkra på att alla som byter ut sina körkort verkligen har de kunskaper som krävs för att köra på våra vägar. Men i det här sammanhanget får vi beakta att vi har ömsesidiga överenskommelser med ett antal länder. Vi vill naturligtvis att svenskar när de flyttar utomlands skall kunna byta ut sina svenska körkort mot utländska. Då måste vi också respektera utlänningars motsvarande krav när de kommer hit. Men självfallet skall vi eftersträva en hög rättssäkerhet i det avseendet, och vi skall så långt det är möjligt ordna förhållandena så, att de nuvarande problemen kan undanröjas. När jag säger att det skall komma förslag från kommittén före hösten, är det exempel på att arbetet har skett snabbt. Lola Björkquist ställde sin fråga i oktober, och vi tillsatte utredningen i november. Senare under sommaren skall förslag komma.
Fru talman! Jag är tacksam för att kommunikationsministern nu säger att han tar denna fråga på största allvar. Jag tyckte att svaret var litet undanglidande, detta att hänvisa till en utredning. Föregripa en utredning skall man naturligtvis inte göra. Men det är fråga om så klara besvärligheter, och det är en diskrepans mellan kraven. Det är det som upplevs som så besvärligt, framför allt hos dem som har att övervaka trafiksäkerheten. Det finns också ett annat problem inbyggt i detta. Det är svårt för dem som tar svenskt körkort att få respekt för att det som vi säger skall gälla. Jag tycker att detta är oerhört viktigt. Framför allt de unga måste veta att de krav som ställs måste följas. Ser de då att det är mycket lätt för en grupp människor att få körkort och att de inte behöver ha kännedom om lagar och förordningar, tappar de unga respekten. Det är allvarligt när det gäller alla lagar, framför allt när det gäller för den lagstiftning där vi människor skall agera tillsammans och iaktta mått och steg, så att vi inte skadar varandra. Det är särskilt viktigt att vi ser till att vi uppträder så att alla känner denna respekt. Vi vet att antalet trafikolyckor ökar, och vi måste se till att nedbringa dessa, eftersom det inte är bra. Jag tror att det skulle bli ett gott bidrag om det blev en annan tingens ordning när det gäller just körkort. Det gäller att öka kunskapen hos våra flyktingar och invandrare som byter ut sina körkort.
Fru talman! Kommunikationsministern sade att han skulle överväga om det behövs ett särskilt förarprov eller om man på något annat sätt kan undersöka vilka kunskaper de sökande har. I det förslag som trafiksäkerhetsverket hade klart i februari förra året förordar man ett enklare förarprov. Man hade dessutom i sin kalkyl sett att det inte skulle bli dyrare, utan att man tvärtom skulle spara resurser. När det inte kom något förslag på grund av den utredningen blev jag bekymrad och började fundera över om man kanske tänkte i helt andra banor. Det var därför som jag undrade om trafiksäkerhetsverkets utredning nu bearbetas vidare eller om man har börjat om på nytt.
Fru talman! Jag kan inte säga vilka förslag som utredningen kommer med. Jag räknar med att få ta del av dessa förslag inom kort — det rör sig om någon månad innan jag har dem i min hand. Jag utgår naturligtvis ifrån att man under utredningens arbete har utnyttjat och tagit till vara de tidigare utredningsförslagen och inhämtat erfarenheter och idéer från dem. Men vad man nu kommer fram till kan jag i dag ej uttala mig om. Det vet jag inte, och redan av den orsaken kan jag inte göra någon bedömning. Vi måste respektera den ordning som gäller i ett utredningsarbete. Jag vill bara understryka att arbetet har bedrivits med stor skyndsamhet, vilket markerar det allvar vi lägger i den här frågan. När detta är sagt vill jag markera att vi inte skall skapa intryck av att de trafikolyckor — beklagligtvis alltför många — som inträffar på våra vägar i någon stor omfattning skulle bero på just detta förhållande. Vi har inget underlag för sådana påståenden. Vi får inte sprida någon allmän misstänksamhet som går ut på att utlänningar som kör bil i vårt land är dåliga bilförare i största allmänhet. Men vi skall försöka komma till rätta med just det här problemet som består i att man kan byta körkort utan att det finns kvalifikation bakom de dokument som man uppvisar.
Fru talman! Jag håller med kommunikationsministern om att det är viktigt att slå fast att de utlänningar som har fått sina körkort utbytta inte står för särskilt många olyckor. Det finns det inte heller någon statistik över. Men när vi strävar efter att förbättra trafiksäkerheten får vi inte glömma grupper i samhället, utan vi måste ställa samma krav på alla. Det tycker jag att vi kan vara överens om. Man har ju tillåtit utbyte av körkort för personer från länder som vi inte har några konventioner eller avtal med. Det tycker jag kanske är litet märkligt. Det borde väl inte vara så svårt att komma fram till någonting annat. I USA får man inte byta ut sitt körkort utan att man har kört upp och visat att man känner till lagar och förordningar. Nu vet jag inte om vi har någon konvention med USA, men det finns ändå länder som är väldigt noga med trafiksäkerheten, där det krävs att man skall visa att man kan köra bil och att man känner till lagar och förordningar. Jag tycker att vi i Sverige som vill vara föregångare på detta område — och jag tror att vi också är det — på samma sätt skall kräva att förarna är dugliga och känner till hur man skall uppträda i trafiken.

Herr talman! Hadar Cars har ställt följande fyra frågor till mig: 1. Hur stora är förlusterna i den svenska satsningen på naturgas, och hur fördelar de sig över åren? 2. Hur och av vilka täcks dessa förluster? 3. Vilka är de motsvarande erfarenheterna av naturgassatsningen i Danmark, och kan vi i Sverige dra nytta av dessa erfarenheter i planeringen för en eventuell forsatt utbyggnad av naturgasnätet i Sverige? 4. Vilka överväganden rörande utbyggandet av naturgasnätet i Sverige gör den svenska regeringen? Såvitt jag känner till har det inte gjorts någon fullständig sammanställning av kostnaderna för den svenska naturgasintroduktionen. Det är därför inte möjligt att lämna ett uttömmande svar på Hadar Cars två första frågor. Jag skall dock försöka reda ut begreppen, utan anspråk på att göra någon ekonomisk analys. Introduktionen av naturgas i vårt land kräver betydande insatser för kompetensuppbyggnad och för investeringar i rörsystem m.m. Det är fråga om en långsiktig verksamhet, som oundvikligen leder till förluster under de första åren. Krav på affärsmässighet vid introduktionen av naturgas har i princip gällt alltsedan naturgasfrågan blev aktuell i slutet av 1970-talet. Det har således förutsatts att gasen skall konkurrera på lika villkor med andra bränslen och att varje naturgasprojekt skall ge rimlig avkastning på satsat kapital, sett över projektets livslängd. De avsteg som har gjorts från denna princip har berott på att svårigheterna i själva startskedet visade sig vara större än väntat. Det bedömdes som nödvändigt med ett visst statligt stöd för att en introduktion av gas skulle kunna genomföras, något som då sågs som ett viktigt led i arbetet med att minska det svenska oljeberoendet. Stödet gällde i huvudsak Sydgasprojektet. De avgörande besluten om detta projekt och om import av naturgas från Danmark fattades år 1980. Stödet till Sydgasprojektet lämnades ursprungligen främst i form av en statlig förlusttäckningsgaranti till de regionala intressenterna i Sydgas AB. dvs. tre Skånekommuner och Sydkraft AB. Redan efter några år visade kalkylerna på att projektet skulle komma att ge stora underskott, räknat under en 20-årsperiod från driftsstarten år 1985. Skälet härtill var bl.a. att avtalet om import av dansk gas var olämpligt utformat. Efter regeringsskiftet hösten 1982 prövade den socialdemokratiska regeringen alla möjligheter att få projektet på rätt köl, bl.a. genom att begära en omförhandling av priset på gasen från Danmark. Detta visade sig då omöjligt. Även en nedläggning av projektet övervägdes, men kostnaderna härför hade på detta stadium blivit alltför höga. Resultatet blev att staten år 1983 gick in som hälftendelägare i Sydgas, varigenom den statliga förlusttäckningsgarantin kunde slopas. I uppgörelsen ingick bl.a. att gasdistributörernas kostnader för investeringar i gasnät skulle kunna få bidrag med högst 60 milj.kr. enligt samma regler som då gällde för stöd till utbyggnad av fjärrvärmenät. Det visade sig efter några år att statens ägarengagemang i Sydgas innebar nackdelar. Ägarna i bolaget kom därför år 1987 överens om att staten skulle träda ut. I samband därmed åtog sig staten att tillskjuta ett belopp av 202,5 milj.kr. för att täcka statens andel av Sydgas ackumulerade förluster. Statens aktier överläts till Sydkraft för en krona. Därmed gick det av staten satsade aktiekapitalet 25 milj.kr. förlorat. Ett räntefritt lån till Sydgas på samma belopp fick stå kvar till år 1995. Vid sidan av stödet till Sydgasprojektet har staten under åren 1976—1983 finansierat verksamheten inom det statliga SwedeGas AB genom ett antal villkorade lån över statsbudgeten. Det sammanlagda lånebeloppet har uppgått till ca 280 milj.kr. Dessa lån har i huvudsak eftergivits i enlighet med lånevillkoren. Vattenfall blev år 1984 huvudägare i SwedeGas och har tillskjutit ytterligare några tiotal miljoner kronor för utredningskostnader m.m. Därtill har Vattenfall i form av ett ränteoch amorteringsfritt lån på för närvarande 152,3 milj.kr. finansierat den överkapacitet i stamledningen i Skåne som ännu inte tas i anspråk för Sydgasoch Västgasprojektens behov. En del av dessa medel väntas komma att kunna återvinnas. Övriga investeringar finansieras genom ökningar av aktiekapital, ägartillskott m.m. Härvid tillämpar Vattenfall och övriga ägare marknadsmässiga förräntningskrav. Verksamheten inom SwedeGas visar alltjämt ett negativt ekonomiskt reslutat. Per den 31 december 1989 uppgår den ansamlade förlusten i bolaget före ägartillskottet till ca 200 milj.kr. Först om några år väntas de årliga resultaten kunna bli positiva. Detta är fullt normalt inom en verksamhet som kräver stora initialinvesteringar. Investeringarna skall dock vara lönsamma på lång sikt. Detta har också varit en grundläggande förutsättning för den breddning av ägandet i SwedeGas som har överenskommits mellan Vattenfall och vissa kommunala och enskilda intressenter. Förslag i denna fråga behandlas nu av riksdagen . Om jag summerar de olika posterna blir resultatet att staten sedan år 1976 i olika former har tillskjutit omkring 700 milj.kr. till naturgasverksamhet utan möjlighet till återvinning. Räknat i dagens penningvärde är insatsen omkring 1,1 Miljarder kronor. För övriga intressenter torde förlusterna i gasverksamheten vara förhål landevis små. Enligt vad jag har erfarit räknar de kommunala och de enskilda delägarna i Sydgas AB med att kunna återvinna medel som de har tillskjutit för förlusttäckning i bolaget. Jag har inte berört frågan om skatter och avgifter på naturgas. Det förutsattes vid uppgörelsen om Sydgasprojektet år 1983 att skatten på naturgas per energienhet skulle fastställas till cirka tre fjärdedelar av skatten på eldningsolja. Så skedde också. När regeringen år 1986 i samband med ett förslag om höjning av oljeskatten föreslog att denna relation skulle förbli oförändrad, dvs. att också gasskatten skulle höjas, gick riksdagen emot förslaget. Gasskatten blev då cirka hälften av oljeskatten. Också vid en senare höjning av oljeskatten år 1988 lämnades gasskatten oförändrad, varigenom denna skatt minskade till omkring en tredjedel av oljeskatten. Det förslag om reformering av de indirekta skatterna som nu ligger på riksdagens bord innebär att energibeskattningen ges en skarpare miljöprofil, bl.a. genom införandet av en koldioxidskatt. För naturgasen innebär detta en fördubbling i förhållande till nuvarande skatt. Den totala skattebelastningen på gas blir enligt förslaget åter omkring hälften av skatten på eldningsolja. Enligt regeringens uppfattning är detta en rimlig relation med hänsyn till gasens betydande miljöfördelar. Jag övergår till Hadar Cars tredje fråga, som gäller erfarenheterna av naturgassatsningen i Danmark. Det danska naturgasprojektets ekonomi har grundligt analyserats av en arbetsgrupp tillsatt av den danska energiministern. Gruppen publicerade sin rapport i november 1989. Av denna framgår att projektet har utvecklats väsentligt sämre än väntat. Gruppens kalkyler pekar på att det totala underskottet under projektperioden fram till år 2005 kommer att uppgå till nära 7 miljarder danska kronor, räknat som nuvärde, såvida inga åtgärder vidtas. Detta gäller trots att gasen i Danmark är befriad från energiskatt. En orsak till det danska gasprojektets svaga ekonomi anses vara att man från början hade ambitionen att täcka in en så stor del av marknaden som möjligt genom ett finmaskigt distributionsnät. Detta har lett till höga kostnader och ett dåligt utnyttjande av kapaciteten, i synnerhet som energianvändningen har minskat till följd av hushållning. Man bör dock i sammanhanget komma ihåg att beslut om gasprojektet fattades vid en tidpunkt då Danmark hade stora problem till följd av ett mycket högt beroende av importerade bränslen. Genom den inhemska naturgasen har detta beroende kunnat minskas väsentligt. Efter en uppgörelse mellan regeringen och socialdemokraterna har det danska folketinget nyligen antagit ett förslag till åtgärdsprogram som har till syfte bl.a. att stärka naturgasprojektets ekonomi. Ett viktigt inslag i programmet är ökad användning av naturgas för decentraliserad kraftvärmeproduktion. Vidare skall den ekonomiska styrningen av gasprojektet stramas upp. Vi följer noga utvecklingen av det danska gasprojektet, bl.a. genom löpande kontakter med det danska energiministeriet. I den mån erfarenheterna från Danmark kan tillämpas på våra förhållanden kommer de givetvis att beaktas. Beträffande Hadar Cars sista fråga vill jag allmänt hänvisa till vad statsmi nistern anförde om naturgas i sitt svar den 20 april på två interpellationer om energipolitiken. Naturgasen kan komma att få betydelse vid utbyggnaden av ny elproduktion under 1990-talet, inte minst i kraftvärmeanläggningar. Regeringen ser också positivt på en ökad naturgasanvändning inom industrin, där gasen utgör ett från bl.a. miljösynpunkt fördelaktigt alternativ till olja och kol. Jag vill i sammanhanget betona att det är de kommersiella aktörernas sak att besluta om import av gas och om investeringar i rörledningar och andra anläggningar. Statsmakternas uppgift är att fastställa ramvillkor. Jag har redan berört kravet på affärsmässighet och det nya energiskattesystemet. Också i fråga om miljö, försörjningstrygghet och beredskap ställs ramvillkor som företagen måste kunna uppfylla. Det är givetvis av stor betydelse att företagen kan få klara besked om de villkor som gäller, nu och under överskådlig tid framåt. Statsministern påpekade i sitt interpellationssvar att omställningen av energisystemet är ett långsiktigt arbete, som kräver en bred samverkan i samhället. Detta gäller i hög grad naturgasområdet, med tanke på de stora initialinvesteringarna och de betydande ekonomiska riskerna.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret, vilket jag finner sakligt korrekt och intressant, men också oroande. Det framgår av svaret att förlusterna på det svenska gasnätet redan är ganska omfattande —i dagens penningvärde över 1 miljard, och det är förluster som i allt väsentligt får bäras av stat och kommun. Nu säger industriministern att det är någonting man måste räkna med under ett första introduktionsskede, och det kan ju vara riktigt att introduktionsskedet i Sverige alltjämt är förhållandevis kort, ungefär fem år. Så mycket mera oroväckande blir det när man jämför med Danmark, där man har utnyttjat naturgas under en längre tid. Där räknar man med förluster som är sjufalt större för stat och kommun, alltså bortåt 7 miljarder, för den danska naturgassatsningen. Det är siffror som skrämmer mig, och jag vore intresserad av att höra om inte också industriministern känner en viss oro för de ekonomiska konsekvenserna av en ökad satsning på naturgas.

Jag tänker bl.a. på det beslut som statsminister Ingvar Carlsson gick ut med ivrigt påhejad av dåvarande energiministern Birgitta Dahl om en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen med avstängning redan 1995/96 av två reaktorer. Det framgår också av det interpellationssvar där Ingvar Carlsson, citerad av industriministern här i dag, säger att naturgasen kan komma att få betydelse vid utbyggnaden av ny elproduktion. Skall man dessutom, som anges i interpellationssvaret från industriministern, återvinna en del av de pengar som man i dag ser som förluster bygger det naturligtvis också på att man får en väsentligt ökad användning av naturgas. Det framgår på många olika sätt att svensk industri är bekymrad över re geringens energipolitik. Jag vet inte om industriministern uppfattar sig stå SSAB nära. SSABs chef Leif Gustafsson säger i den årsberättelse som kom för bara några dagar sedan att energipolitiken är ett orosmoment, och att den med all sannolikhet kommer att leda till väsentligt kraftiga prishöjningar på elenergin än i våra konkurrentländer. Vidare sägs att vi i dagsläget har ungefär samma elkostnad som flertalet konkurrenter i Västeuropa, men att den svenska energipolitiken därför borde sträva efter att bibehålla denna situation i stället för att skapa konkurrensnackdelar för storindustrin och övrig energikrävande basindustri. Chefen för ASEA Brown Boveri AB i Sverige, Bert-Olof Svanholm, skrev i en artikel i Dagens Nyheter nyligen: ”Vi känner inget förtroende för energipolitiken så som den presenterats av den fyrhövdade arbetsgruppen. Vi löper risken att redan den befarade elbristen kan leda till höjda elpriser och påskynda utflyttningen av våra viktiga basindustrier.” Så ser alltså industrin på det hela. Jag fick också nyligen en bok från Naturskyddsföreningen där Susanna Baltscheffsky skriver: ”Samtidigt hotar en gasetablering möjligheterna för de inhemska bränslena, t.ex. biobränslen—---. Men gasens miljövänlighet har blivit alltmera omdiskuterad. —-—— Inför det allvarliga hot som växthuseffekten utgör, står det klart att grunden för energisystemen världen över måste vara de förnybara energikällorna. —-—— En stor satsning på naturgas innebär alltså att vi binder upp oss för lång tid framöver på ett fossilt bränsle. —-—-—- I dag utgör naturgasen drygt en procent av den totala energitillförseln. ——- Swedegas” mål är att år 2000 sörja för en åttondel, eller 55 TWh, av den samlade svenska energitillförseln. -——- Det varslar om en ännu större låsning till naturgasen. -—-—- Ska naturgasen ersätta kärnkraftsel blir dock utsläppen av koldioxid till atmosfären större. Om samtliga tolv reaktorer ersätts med naturgas ——— skulle de svenska koldioxidutsläppen öka med tjugo procent.” Jag undrar om det finns något i det resonemang som hon för som industriministern finner felaktigt och om industriministern med lugn kan se på en utveckling som får dessa konsekvenser. Jag kan det inte.

Herr talman! Jag vill göra några påpekanden om naturgasen med anledning av vad Hadar Cars här framförde. För det första är naturgasen det ur miljösynpunkt bästa alternativet av de fossila bränslen som finns tillgängliga. Den kan ersätta kol och olja och skapa en väsentligt bättre miljösituation än om vi har kvar de anläggningar som bygger på dessa råvaror. Dessutom medför naturgas mindre utsläpp av koldioxid. Det innebär i detta sammanhang miljöfördelar. För det andra kommer naturgasens plats i det svenska energisystemet att bero på det energibeslut som vi skall fatta här i riksdagen i höst och som skall föregås av överläggningar mellan de olika partierna. För det tredje kommer naturgasens introduktion och utbyggnad i övriga delar av Sverige att bero på dess kommersiella möjligheter. Avsikten är inte att staten skall gå in med ytterligare resurser i introduktionen, utan utbyggnaden av naturgasnätet måste ske på helt kommersiella villkor. För det fjärde är det riktigt, som Hadar Cars påpekar, att det finns ett problem när det gäller konkurrensen mellan naturgasen och biobränslena. Detta är en fråga som vi måste lösa, eftersom vi kraftfullare vill introducera biobränslen i det svenska energisystemet. Vi behöver dessa bränslen när kärnkraften framöver skall avvecklas. För det femte är det utomordentligt angeläget att vi kan nå en bred enighet i parlamentet kring energipolitiken. Därför har statsministern inbjudit till överläggningar, och jag delar den uppfattningen att vi, i de olika partierna, bör anstränga oss för att få en så bred samling som möjligt i riksdagen kring ett energibeslut. Detta för att få den långsikthet som industrin eftersträvar enligt de företagsledare som Hadar Cars citerade. Jag tycker inte att vi nu skall låsa våra positioner. Låt oss gå till en diskussion där vi är öppna för olika alternativ, prövar och försöker finna vad som kan vara den bästa lösningen för att få den långsiktighet som vi behöver i energipolitiken, något som kraftindustrin, övrig industri, myndigheterna och alla andra önskar sig. Det finns ingen anledning att i dag börja gräva ner sig i skyttegravar. Den av socialdemokraterna framlagda rapporten om energipolitiken är ett diskussionsinlägg för att vi skall kunna få i gång en överläggning med de andra partierna och försöka komma fram till den breda överenskommelse som jag har talat om. Det är den viktigaste delen i energipolitiken för närvarande.

Herr talman! Jag kan instämma med industriministern att energipolitiken är ett sådant område där det finns ett behov av breda lösningar. Men man kan inte både i förtid stänga av svensk kärnkraft och ha den kvar. Innan vi går till förhandlingar tror jag att regeringen måste bestämma sig för hur den vill ha det på den punkten. Om regeringen vill fullfölja beslutet om en tidigareläggning av avvecklingen finns det partier i riksdagen som ställer sig bakom detta. Regeringen får med stöd av de partierna möjlighet att åstadkomma en sådan politik med en ganska bred samling i riksdagen. Funderar regeringen i stället på att ha kvar kärnkraften fram till 2000-talet — vårt gemensamma mål är att den skall vara avvecklad till år 2010 — finns det förutsättningar för en uppgörelse med bl.a. folkpartiet. Men regeringen måste först bestämma sig för om den själv har någon uppfattning i sakfrågan. Förhandlingar i vilka man inte ens vet utgångspunkterna är för oss inte något eftersträvansvärt. Vi ser inget behov av att delta i förhandlingar innan regeringen har klargjort sin ståndpunkt i detta avseende. Herr talman! Jag skall ta ytterligare citat ur en skrift, och jag vill fråga industriministern om han kan instämma i det som här sägs. Det är hämtat ur en skrift med titeln Energisystem för miljö och välfärd, utgiven av Fabriks, Gruv, Metall och Pappers: ”Om kärnkraftsavvecklingen genomförs enligt gällande tidplan kan välfärdsoch sysselsättningskraven bara tillgodoses till priset av försämrad miljö. -——- För att undvika en situation där miljöhänsynen ställs i direkt konflikt med välfärdsoch sysselsättningsintressena bör i första hand kärnkraftsavvecklingens tidplan omprövas. En sådan omprövning är inte bara förenlig med folkomröstningsresultatet utan framstår rent av som en förutsättning för att leva upp till detta. -—— Vi måste få tid att utveckla och utvärdera alternativen innan en slutgiltig tidplan för avvecklingen fastställs. 90-talet kommer att behövas för att skapa dessa förutsättningar. ——— Behovet av energi — och då framför allt i form av el — ökar oavbrutet. —-—- Varken vindkraft eller biobränslen är i dag ekonomiskt rimliga alternativ till kärnkraften. -—-—- Hela 90-talet kommer att behövas för denna oerhört dyrbara men nödvändiga verksamhet. Dagens osäkerhet och tveksamhet om de förnybara energialternativen måste övervinnas. Målet bör vara att vid sekelskiftet ha en klar bild av dessa energikällors förtjänster och nackdelar vid storskalig användning. ——-- Miljöskäl talar starkt emot en sådan introduktion —-—--”, dvs. emot att man binder sig vid fossila bränslen. Är detta någonting som industriministern är beredd att instämma i? Det vore intressant att höra hans uppfattning på den punkten. Jag är beredd att instämma i detta.
Herr talman! Hans Lindblad har frågat mig om vilka åtgärder som bör vidtas inom försvaret för att förhindra att enskilda värnpliktiga utsätts för mobbning. Han tar i sammanhanget också upp frågan om vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med fördomar mot kvinnor på försvarets förband och skolor. Till att börja med vill jag säga att det är ett mycket viktigt ämne som Hans Lindblad tar upp. Det som en del kallar mobbning och som av andra benämns psykiska trakasserier eller social utstötning är ett problem som finns på många arbetsplatser. Fastän mobbning i arbetslivet inte är någon ny företeelse är det först på senare år som problemet i någon högre grad börjat uppmärksammas. Försvarets arbetsplatser utgör i det här sammanhanget inget undantag. Mobbning har förekommit och förekommer på vissa håll bland såväl värnpliktiga som anställd personal. I dagens läge går det inte att säga hur omfattande problemet är eftersom det inte kartlagts i detalj, men givetvis är det fullkomligt oacceptabelt att mobbning över huvud taget förekommer. Som Hans Lindblad också påpekar är det särskilt allvarligt när en värnpliktig utsätts för mobbning. En värnpliktig lyder under en pliktlag och kan till skillnad från en anställd därför inte byta jobb. Frågor om mobbning har på senare tid fått ökad uppmärksamhet inom försvaret och ett aktivt arbete har påbörjats för att öka kunskapen bland anställda och värnpliktiga om hur mobbning skall förebyggas och åtgärdas. Enligt min mening är det just mer information och utbildning som behövs, eftersom kunskapen om hur man hanterar komplicerade sociala konflikter i allmänhet är bristfällig på de flesta håll i arbetslivet. Det räcker emellertid inte att kunskapen ökar om hur man hanterar pro blem av det här slaget. En förändring av attityderna måste också komma till stånd. Även här är ökade kunskaper bland anställda och värnpliktiga nyckeln till förändring. På försvarets arbetsplatser är detta arbete särskilt viktigt, eftersom det på vissa håll fortfarande finns en mycket tuff attityd till problem av det här slaget. Arbetet med att förebygga mobbning är ett långsiktigt arbete som måste bedrivas kontinuerligt och bli ett normalt inslag i myndigheternas ordinarie utbildning och verksamhet. Det räcker inte att arrangera exempelvis enstaka utbildningstillfällen när det är fråga om ett arbete som till stor del handlar om att bearbeta fördomar och attityder. Myndighetschefen spelar i sammanhanget en huvudroll, eftersom en chefs inställning till förändringsarbete oftast är tongivande för övrig personal på myndigheten. Det är också viktigt att myndighetscheferna får klart för sig att de har det yttersta ansvaret vid eventuella konflikter och problem bland personalen och att de är skyldiga att ingripa då de får kännedom om fall av mobbning. Givetvis måste också övriga chefer på alla nivåer i organisationen vara medvetna om sitt ansvar och de värnpliktiga måste få information om sina rättigheter och vart de skall vända sig om problem uppstår. När det gäller att förebygga och ingripa mot mobbning är det alltså viktigt att man i första hand hanterar problemen inom linjeorganisationen på förbanden. Eftersom mobbning i grunden är en arbetsmiljöfråga bör dessutom den befintliga organisationen för sådana frågor, dvs. skyddskommittéerna på förbanden, utnyttjas. Hans Lindblad har frågat hur jag ser på att ge exempelvis miloinspektörerna ett särskilt ansvar när det gäller frågor om mobbning. Vid första påseende kan det förstås ligga nära till hands att man ser behov av särskilda lösningar. Jag anser dock att det alltid finns en risk med en särlösning. Linjeorganisationen kan, kanske omedvetet, uppfatta särlösningen som att man fråntagit den dess ansvar, vilket innebär att åtgärdern motverkar sitt syfte. Nyligen har överbefälhavaren gått ut med en uppmaning till samtliga försvarsmyndigheter att ta upp frågor om mobbning av såväl anställda som värnpliktiga i skyddskommittéerna. Material från statens arbetsmiljönämnd har också sänts ut med konkreta förslag till förebyggande och ingripande åtgärder vid mobbning. Jag har också erfarit att man från överbefälhavarens sida avser att ta upp mobbningsfrågan på olika chefsmöten inom försvarsmakten. Hos överbefälhavaren pågår för närvarande, enligt vad jag erfarit, också diskussioner om hur frågor om mobbning skall kunna integreras i befälsutbildningen. Även i olika värnpliktssammanhang planerar man nu att ta upp frågor om mobbning. För att stödja det pågående arbetet inom de centrala myndigheterna avser jag att föreslå regeringen att uppdra åt överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna att verka för att utbildning och personalutvecklande åtgärder genomförs på de lokala myndigheterna med avseende på såväl anställda som värnpliktiga. Detta i syfte att skapa större insikt i och kunskap om hur mobbningsproblem skall förebyggas och åtgärdas. I sammanhanget bör attityder mot den kvinnliga militära personalen uppmärksammas särskilt. När det gäller negativa attityder och fördomar som fortfarande finns på vissa håll mot den kvinnliga militära personalen, bedrivs i dag ett mycket aktivt arbete inom försvaret i syfte att motverka sådana tendenser. Som jag tidigare redovisat för riksdagen anordnade försvarsdepartementet i samarbete med civildepartementet i november förra året en konferens där merparten av de kvinnliga yrkesofficerarna och kadetterna deltog. Konferensen har lett till att frågorna kring kvinnor i försvaret fått en helt annan uppmärksamhet än tidigare inom försvarets egen organisation, vilket medfört att arbetet med rekrytering och information intensifierats. En mycket viktig del av detta arbete är givetvis åtgärder i syfte att förändra negativa attityder mot kvinnor. Hos överbefälhavaren har man efter konferensen upprättat en plan som innehåller åtgärder på en rad områden. Bl.a. finns numera en handläggartjänst inom försvarsstabens personalledning för frågor som rör den kvinnliga militära personalen. Vidare håller en arbetsgrupp på att bildas med representanter för överbefälhavaren, försvarsgrenarna, de kvinnliga yrkesofficerarna och de fackliga organisationerna med uppgift att fånga upp och ta initiativ till att lösa de eventuella problem som uppstår med anledning av kvinnors inträde i militäryrket. Även inom försvarsgrenarna bedrivs i dag ett aktivt arbete. I förra veckan genomförde t.ex. arméstaben en konferens för sina kvinnliga officerare och kadetter. I sammanhanget vill jag framhålla att det sedan 1980, då de första militära yrkesområdena öppnades för kvinnor, bland den manliga personalen skett en kontinuerlig förbättring av attityderna till kvinnlig militär personal. För egen del avser jag att även fortsättningsvis följa frågan mycket noggrant. Jag har bl.a. gett överbefälhavaren i uppdrag att årligen rapportera erfarenheter och åtgärder med anledning av kvinnors inträde i militäryrket. Anledningen till att jag här ägnar förhållandevis mycket tid åt att beskriva olika åtgärder som vidtagits rörande den kvinnliga personalen är att detta visar att försvarets organisation har en kapacitet att lösa problem som rör sociala konflikter. Det är nu viktigt att detta arbete utvidgas till att omfatta även Övriga personalkategorier.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Det var ett långt svar. Det var ett svar där statsrådet visade en vilja att angripa problemet och ett engagemang, och jag tycker att det är positivt. Jag vet att även överbefälhavaren är personligen engagerad. Jag har fått ta del av två brev som han har skrivit. Ett är från när han var relativt ny som överbefälhavare. Där pekade han på risken av mobbning. Han nämnde särskilt invandrare och svagpresterande värnpliktiga. Detta uttalade han i början av 1987. I slutet av förra året, efter vad som hade hänt i Falun där en invandrare blev utsatt för mycket allvarlig mobbning, gick överbefälhavaren ut igen till förbandscheferna och åberopade detta fall och sade att det är mycket viktigt att frågan om mobbning tas upp. I senaste numret av Värnpliktsnytt framträdde med namn en pojke som berättade att det verkar som om det på varje pluton måste finnas en hackkyckling, och på hans pluton blev det av någon anledning just han. Pojken berättade alltså om några av sina erfarenheter. Det är naturligtvis ingen som vet hur stor omfattningen av mobbningen är. Frågan är naturligtvis som ett isberg. Vi får se några fall, men det mesta är förstås fördolt. Det beror förmodligen till stor del på att de som blir mobbade är de som har svårast att göra sig gällande. Den som är stark ger man sig inte på. Den som man tror är mycket svag är den man ger sig på. Det finns ett rättsfall i Skåne, ett mobbningsfall i Ystad. Mobbningen pågick ett halvt år, innan pojken fick en nervkollaps. Han påstår själv att han talade med sitt befäl men att denne bara skrattade och inte gjorde något åt situationen. Vid ett tillfälle blev hans säng överöst med säckar fyllda med vatten. Detta visste förmodligen alla hans kamrater, för när han kom in på logementet låg alla de andra i andra ändan av rummet. När förövaren kommer in är alla andra kamrater borta. Detta innebär alltså att man som kamrat inte vågar hjälpa den mobbade. Åtalet gällde inte bara misshandel, utan det var också fråga om övergrepp i rättssak. Förövaren hade nämligen sagt, att om den värnpliktige skulle anmäla det inträffade, skulle det bli ett helvete för honom. Under överfallet hade man också hotat att slå ihjäl pojken. Man hade hotat honom med att om han anmälde något skulle det bli mycket farligt för honom. Precis som försvarsministern säger är detta ett problem som även finns inom arbetslivet. Det finns också i skolan. När det gäller invandrare blir problemet även allmänt, nämligen hur vi skall bete oss mot människor som i något avseende är annorlunda. Försvaret är naturligtvis en produkt av de attityder som existerar. När de värnpliktiga kommer till försvaret tar de med sig de attityder som de redan har ute i det vanliga livet. Men därvid kan vi konstatera att går det att åtgärda mobbning inom försvaret, är det ett stöd för hur man beter sig i det kommande yrkeslivet. Insatser som samhället gör här kan ha värde också utanför försvaret självt. Det är naturligtvis viktigt att ingripa. Idealet är naturligtvis att, som försvarsministern säger, kunna bearbeta attityder på så sätt att ingen över huvud taget mobbar någon annan. Men det är naturligtvis att sätta målsättningen mycket högt. Man når inte fram till att alla säger att de inte skall mobba någon annan. Då är det viktigt att det när mobbning ändå förekommer finns ett system som gör att det går att gripa in. Det behövs då två inslag. Det ena är att den som utsätts för mobbning skall veta att han kan gå till sitt vanliga befäl, dvs. kompanibefälet. Om den mobbade inte har förtroende för honom skall han kunna gå till sin regementschef. Jag har då aktualiserat frågan att införa ytterligare en instans, och det är det andra inslaget, nämligen miloinspektören. Med detta menar jag inte att man skall gå vid sidan om linjeorganisationen. Normalt sett skall man gå till sitt eget befäl. Men upplever man att befälet inte tror på vad man säger, skall det finnas en säkerhetsventil. Det är mycket enkelt att när grabbarna rycker in säga att en viss namngiven person skall de kunna gå till. Det kan möjligen vara en fördel med miloinspektören då han kan få exempel från många förband och därmed en överblick. Det blir då lättare för honom att tala med regementscheferna. Jag håller självfallet med försvarsministern att grundregeln skall vara att ta itu med frågan inom linjeorganisationen. Då har vi naturligtvis detta med att definiera vad mobbning är. Vi hade t.ex. en situation i Härnösand där ett stort antal värnpliktiga ålades att klippa håret. Detta var förnedrande för grabbarna, men i det här fallet var det på befälets order. Då är det ju inte så lätt att gå till befälet och tala om mobbning. Just därför kan det vara en poäng att ha en säkerhetsventil vid sidan om. När det gäller kvinnor finns det även där ett antal som har trätt fram och berättat. Jag tror att det är bra. Det finns en kvinna som berättar att det gick bra för henne i Karlskrona. Det gick också bra för henne i början av tiden på Berga och ubåtskillarna hjälpte henne där. Men när hon kom in i den mindre gruppen, bland minörerna, blev hon den som stöttes ut. När alla skulle klä om till uniform talade man inte om för henne att det skulle vara en annan uniform. Hon blev alltså ensam om sin klädsel. Det finns många sådana exempel. Jag vill fråga försvarsministern: Vad har försvarsministern att säga om invandrare? Vad anser försvarsministern om idén att ha miloinspektörer som en säkerhetsventil vid sidan om linjeorganisationen?

Herr talman! Jag känner till de fall och episoder som Hans Lindblad beskrev. Som jag sade i interpellationssvaret kan vi aldrig acceptera att någonting sådant förekommer. Det intressanta är på vilket sätt vi bearbetar attityder och på vilket sätt vi angriper dessa frågor. Jag har redovisat min ambition. Jag vet att också ÖB har en mycket stark ambition att försöka få bort dessa missförhållanden så mycket som möjligt. Hans Lindblad frågade vad jag har att säga om invandrarna. När jag åker ut på de olika förbanden försöker jag ta reda på hur olika frågor hanteras. En av dessa frågor är just av den art som Hans Lindblad beskriver. Ibland får jag ta del av rätt så intressanta arbeten som pågår för att klarlägga hur man bearbetar frågorna och hur man känner ett kollektivt ansvar för att upprätthålla en mycket god anda på förbandet genom att kollektivt försöka bekämpa alla tendenser till mobbning. Det finns kanske skäl att återkomma till de övriga fall som Hans Lindblad beskrev. En del har ju — som Hans Lindblad påpekade — gått till polismyndigheten för att utredas där. Jag förstår Hans Lindblads tankar bakom förslaget om miloinspektörerna. Jag är något tveksam till att vi bara pekar ut ett område, en institution, en befattningshavare med ett speciellt ansvar för dessa problem. Jag ser hellre att vi arbetar så brett vi över huvud taget kan med denna fråga, så att det blir så många som möjligt som känner ansvar för att försöka bekämpa mobbning så mycket som det över huvud taget går. Det finns ju inget som hindrar någon myndighet att välja den här formen med miloinspektörerna. Det finns redan i dag öppningar för det. Jag är bara angelägen om den andra effekten, att vi skall medvetandegöra det här arbetet för så många som möjligt. Här betyder mångfalden mycket för att få fram en bättre grundton ute på de olika förbanden. Hans Lindblad kan också tänka på att vi inte har så särskilt många miloinspektörer, men det pågår utbildning på många platser i det här landet.

Herr talman! När jag talade om miloinspektörer menade jag inte att det behöver vara fråga om just dessa inspektörer. Jag tror att det är viktigt att det finns någon instans utanför förbandet. Det normala är att man går till sin kompanichef och därefter till sin förbandschef, men om man vill gå till någon därutöver — det är ju inte rimligt att gå till JO eller till försvarsministern i varje enskilt fall — kan det vara lämpligt att kunna gå till nästa nivå. Det kan också vara rimligt att gå till förbandsläkaren som är en civil instans. Det är väsentligt att man redan vid inryckningen talar om för grabbarna vem de kan vända sig till. Det behöver inte vara just den som blir mobbad, utan det kan vara en logementskamrat som tycker att det börjar gå för långt. Men det kan vara litet svårt om det blir känt vem det är som har berättat om saken. Då vill man ha möjlighet att vända sig till någon utanför. Den som mobbas har det naturligtvis svårt — han har kanske drabbats redan under skoltiden. Den som mobbar kan också ha det svårt, men jag mår nästan mest illa över de andra på plutonen som är tysta. De vet att det förekommer mobbning, men om man är ensam om att reagera, riskerar man att själv bli mobbad. De uppvisar ett bristande civilkurage och behöver stöttas när de skall gripa in och hjälpa den kamrat som är utsatt för mobbning. Förhållandet är detsamma ute på arbetsplatserna. Det är få som mobbar och få som blir mobbade, men det är många som känner till att det förekommer mobbning utan att de gör någonting åt saken. Det är naturligtvis också en attitydfråga. Det talas mycket i det militära om hur viktigt det är att olika grupper, värnpliktiga och befäl känner varandra väl. Om det fungerar bra är det svårt att tro att det kan förekomma mobbning utan att det närmaste befälet märker något, och man undrar hur det kommer sig att inte någon av grabbarna går till sitt befäl och berättar. Som försvarsministern säger är det naturligtvis i grunden en fråga om attityder. Det är det väsentliga, men det måste finnas en möjlighet — om mobbning ändå förekommer — att så fort som möjligt kunna stoppa mobbningen genom att den som själv drabbas eller hans kamrater kan gå till nästa nivå. Det är självfallet linjeorganisationen, grabbarnas egna befäl, som är det väsentliga, men jag tror att det kan vara bra om det finns en säkerhetsventil — som man inte bara känner till namnet på utan även telefonnumret till — så att man direkt vet vart man skall vända sig. Det vore ett stöd till den enskilde. Det var länge sedan det uttalades någonting så auktoritativt på detta område. Försvarsministerns svar har naturligtvis stor betydelse för det fortsatta arbetet.

Herr talman! Viola Claesson har ställt ett antal frågor till mig med anledning av fortifikationsförvaltningens redovisning av bullerzoner m.m. vid de flottiljflygplatser där JAS 39 Gripen avses bli stationerad. Viola Claessons frågor avser dels länsstyrelsernas handläggning av bebyggelsefrågor m.m. inom dessa bullerzoner, dels vilka åtgärder regeringen avser vidta för att invånare i berörda kommuner inte skall drabbas av ökat buller samt slutligen vad regeringen ämnar göra för att planarbete och bostadsbyggande i berörda kommuner inte skall inskränkas. Mot bakgrund av att flygplanet JAS 39 Gripen planeras introduceras i det svenska försvaret, med början under andra hälften av 1990-talet, uppdrog regeringen den 30 november år 1989 åt chefen för flygvapnet att i samråd med försvarets materielverk och fortifikationsförvaltningen klarlägga de förändrade flygbullerförhållanden som kan förväntas. Chefen för flygvapnet.överlämnade sin redovisning till regeringen den 16 februari 1990. Sammanfattningsvis bedöms i denna redovisning flygplan JAS 39 alstra högre buller än flygplan 37 Viggen, men jämförbart med flygplan 35 Draken. Bedömningen grundas på preliminära, laboratoriemässiga mätningar av bullernivåer. Definitiva värden för JAS 39 kommer att redovisas så snart praktiska mätningar genomförts. Försvarets myndigheter har bedömt att de hittills genomförda flygbullerberäkningarna redan nu kan användas som underlag för planering av markanvändningen kring de berörda flottiljflygplatserna. Beräkningarna har därför tillställts berörda länsstyrelser och kommuner som ett underlag för den översiktliga planeringen när det gäller att bedöma försvarsmaktens riksintressen enligt naturresurslagen. Att döma av det redovisade materialet skulle befintlig bostadsbebyggelse komma att störas av flygbuller i större utsträckning än kommunerna tidigare anser sig ha haft anledning att räkna med. Enligt försvarets beräkningar samt enligt flera länsstyrelsers och kommuners åsikt skulle också planerat bostadsbyggande och områden som är av intresse för en framtida tätortsutbyggnad beröras av ett ökat flygbuller. Regeringen anser att de aktuella kommunerna så snart som möjligt måste få besked om hur bebyggelseutvecklingen kommer att påverkas och vilka planmässiga och tekniska möjligheter som finns att begränsa olägenheterna. Berörda länsstyrelser och kommuner behöver få ett fullgott underlag för att göra den typ av avvägningar i fråga om markanvändningen intill de aktuella flottiljflygplatserna, som förutsätts i naturresurslagen. Det gäller att tillgodose det militära försvarets markanspråk och samtidigt slå vakt om de krav som hänger samman med god boendemiljö och bostadsförsörjningsbehovet. En rad olika åtgärder behöver övervägas i detta sammanhang för att tillgodose behovet av skydd för människor och miljö mot störande buller. Regeringen uppdrog förra torsdagen åt överbefälhavaren och planoch bostadsverket att i samråd med bl.a. naturvårdsverket, utreda vissa frågor kring buller från flygplan JAS 39.

Planoch bostadsverket skall kartlägga och sammanställa konsekvenserna för bebyggelsemiljön, bostadsförsörjningen och markanvändningen i övrigt av den planerade användningen av flygplan JAS 39. Dessutom uppdrogs åt berörda länsstyrelser att ta initiativ till överläggningar mellan de parter i resp. region som berörs av JAS-frågan. Resultaten skall redovisas till regeringen senast den 1 december 1990. Viola Claesson har också frågat hur regeringen anser att länsstyrelserna bör behandla fortifikationsförvaltningens material i sin handläggning av markanvändningsfrågor. Jag vill erinra om att det enligt naturresurslagen och planoch bygglagen ankommer på länsstyrelserna att se till att totalförsvarsintressena tas till vara vid kommunernas planläggning och vid tillståndsprövning av bebyggelse. Jag utgår naturligtvis från att berörda länsstyrelser i frågor med anknytning till markanvändningen beaktar de av fortifikationsförvaltningen redovisade bullermattorna. När det gäller möjligheterna att ändra omfattningen av bullermattorna bör berörda myndigheter avvakta bl.a. ÖB:s redovisning till regeringen. Jag räknar med att de uppdrag som regeringen har lämnat till myndigheterna skall ge bättre underlag för åtgärder till skydd för människor och miljö för bullerstörningar från JAS 39 Gripen. Jag försäkrar Viola Claesson att regeringen för sin del kommer att noga överväga hur de viktiga intressen som berörs skall kunna tillgodoses.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för det ganska långa och utförliga interpellationssvar som jag har fått. Det är ingen hemlighet att mitt parti, vpk, är emot satsningen på JAS över huvud taget. Det är en mångmiljardsatsning som håller på att genomföras utan säkerhetspolitisk analys och, som det visar sig nu, tydligen också utan en miljömässig analys. De problem som vi här diskuterar har inte gett sig till känna förrän på senare tid. Utgångsläget är att redan civilflyget ställer till mycket stora problem, inte minst för ett antal av landets kommuner och deras invånare. Med det utgångsläget ter det sig närmast groteskt att luftfartsverket tillåts planera för en ökning på mellan 75 och 80 76 fram till år 2000. Det finns redan enorma koldioxidoch bullerproblem. Det rapporteras redan om kaotiska förhållanden från olika håll, inte minst beroende på den avreglering som nu också kommer att drabba Sverige i allt större utsträckning. Jag förutspår således enorma problem inkl. dem som vi nu diskuterar. Det gäller bullret som ökar i en accelererande takt fram till år 2000 om flyget får fortsätta sin expansion. I dag vill jag särskilt ta upp till diskussion vad de kommuner, kommuninvånare och länsstyrelser som är berörda egentligen skall ta sig till. Det är bra att regeringen erkänner att problemen med buller från JAS kommer att vara så pass stora att bostadsministern nu har vänt sig till olika instanser för att få detta tydligare utrett. Jag har läst om detta i tidningen innan Birgitta Dahl nämnde det här. När olika kommuner skall planera för sitt bostadsbyggande måste de naturligtvis i förväg veta vad de har att rätta sig efter, eftersom det handlar om relativt långsiktiga planer. Det är därför, Birgitta Dahl, desto märkligare när de sent omsider får reda på att de genom att bullerzonerna skall utvidgas kommer att drabbas av JAS ännu hårdare än de drabbas av de problem de har haft att räkna med hittills. Borlänge är en av de kommuner som redan har drabbats av buller från civilflyget och som kommer att drabbas av ännu värre buller på grund av att JAS kommer att få landa där. Det finns en rad andra kommuner som jag har nämnt. Berith Eriksson kommer särskilt att behandla Uppsala och hur kommuninvånarna och planeringen där kommer att drabbas. Naturvårdsoch miljöintressena i naturresurslagen överflyglas alltid av militära intressen. Därför finns det vissa luddigheter i det svar som Birgitta Dahl har gett här. Det framgår inte att länsstyrelserna i praktiken i det här fallet kan tvingas till att klassa marken under bullermattorna som riksintresse, eftersom militären kräver det för att kunna tillgodose sina intressen. Hur, Birgitta Dahl, skulle kommunerna ha kunnat veta att det skulle bli på det här sättet när de har arbetat med sina bostadsbyggnadsplaner t.ex. i de områden som redan är berörda, men som kommer att beröras i ännu högre grad? Birgitta Dahl säger att regeringen anser att de aktuella kommunerna så snart som möjligt måste få besked om hur bebyggelseutvecklingen kommer att påverkas och vilka planmässiga och tekniska möjligheter som finns att begränsa olägenheterna. Redan nu har det visat sig vara ganska stora problem när det gäller att få upp och ner JAS. Det verkar därför finnas ännu större frågetecken för bostadsplanerarna, kommunerna och dem som bor i närheten när det gäller bostadsplanerna inför framtiden, om man skall vänta till dess att JAS fungerar perfekt innan man kan genomföra de praktiska bullerförsök som Birgitta Dahl hänvisar till och som skall bli de som till sist utvisar hur stora problemen skall bli. Jag vill fråga om planerarna skall vänta på det exakta beskedet innan de kan planera färdigt. Skall de frysa alla planer? Kan de tvingas till att inte bygga där de hade tänkt bygga därför att bullerzonerna skall utvidgas? Det är för kommunerna mycket viktiga besked som man väntar på i alla de här berörda kommunerna; jag har nämnt några av dem. Det vore mycket bra om Birgitta Dahl kunde svara på detta. Jag vet också att länsstyrelserna är intresserade av att få veta om de omgående skall tvingas till den här nya klassningen av marken under bullermattorna, som innebär att de anses vara ett riksintresse. Hur länge tror Birgitta Dahl att kommunerna skall behöva vänta på dessa exakta besked? Vi har diskuterat flyget och flygets problem åtskilliga gånger här redan, Birgitta Dahl. Jag undrar hur Birgitta Dahl kan sluta sitt svar till mig i dag med att försäkra att regeringen ”kommer att noga överväga hur de viktiga intressen som berörs skall kunna tillgodoses”. I det här fallet går det inte att tillgodose både de militära och de civila intressena i samma utsträckning; det är min uppfattning.

Herr talman! Miljöminister Birgitta Dahl är ju från Uppsala, liksom jag, och är naturligtvis väl insatt i problemen och de diskussioner som under åren har förekommit kring F 16, F 20, bullerproblem, vägdragningar och bostadsbebyggelse runt den aktuella flygplatsen. Redan med nuvarande bullerproblem utgör flygplatsen en sanitär olägenhet för de omkringboende och ligger också i vägen när det gäller att tillgodose behovet av nya bostadsområden. Man vet redan en hel del, bl.a. att flygverksamheten på 1990-talet kommer att öka med ca 20 20 vid dessa bostadsområden, där decibeltalet redan är för högt. Det gäller alltså Gamla Uppsala, Svartbäcken och delar av Luthagen. Därtill kommer Stenhagen, där man redan har satt i gång byggandet. Överbefälhavaren, Bengt Gustafsson, kan tänka sig att koncentrera flygverksamheten till färre flottiljer. Och enligt flygstaben kommer minst två flygflottiljer att försvinna när neddragningen av antalet divisioner skall göras. Är det inte nödvändigt att nu få veta vilka flottiljer det kan gälla, så att planeringen ute i de kommuner som berörs kan göras? Vem skall ha det ekonomiska ansvaret för de merkostnader som det innebär för exempelvis Uppsala kommun att redan projekterad nybyggnation måste frysas — och de merkostnader som det kanske blir när planet börjar flyga på 1990-talet och det visar sig att bebyggelsen måste flyttas? Vilken tur att länsstyrelsen i Jämtlands län var så förutseende att man begärde information om JAS — och frågade om JAS innebär andra bullervärden — så att den här utredningen kom i gång! Men förutsättningen för att man skall få exakta besked är ju att JAS kommer i luften, och det kan ta flera år ännu. Vad Uppsala kommun behöver veta i dag är vem som skall stå för kostnaderna. Skall flottiljen eller bostadsbebyggelsen flyttas?

Herr talman! Det är självfallet viktigt att diskutera bullerproblemen kring flygflottiljerna. Det har alltid varit diskussion om detta, och varje kommun har haft att ta ställning: ”Vilka problem har vi med vårt buller?” När vi fattade beslut om att minska antalet flottiljer, var naturligtvis detta ett viktigt moment. De två flottiljer som väl är belägna närmast omfattande bebyggelse är flottiljerna vid Norrköping och Uppsala. I fallet Norrköping vägdes ju den flottiljen mot Nyköpings flottilj, som låg långt ut i skogen. Varje kommun angav sina argument, och då sade Norrköpings kommun med mycket stor emfas: ”Vi vill ha kvar flottiljen trots att det är omfattande buller.” Alla i den här kammaren vet att hade man i stället valt att lägga ner flottiljen i Norrköping och behålla flottiljen i Nyköping, så hade bullerstörningarna varit väsentligt mindre. På motsvarande sätt var det med F 16 när man valde mellan olika lokaliseringar. Kommuner och länsstyrelse har agerat i det sammanhanget, och vi kan säga: Varför inte tillmäta buller större betydelse? — då hade naturligtvis andra flottiljer lagts ned än dem som i det fallet beslutades. Sedan vet vi också att JAS 39 kommer att bullra mer än Viggen. Och Viggen bullrade mindre än Draken, beroende på att Viggen hade en motor — med s.k. by-pass — där bullret blir mindre. Innebär då det att man har ett givet buller? Nej, man kan även på ett och samma ställe minska bullret, t.ex. genom att bygga en ny bana, i en annan riktning. Det kostar pengar. Vill man göra det, så kan man. Vilken flyginriktning skulle vara minst bullerstörande? kan man fråga. Och kostar en ny bana 40 milj.kr., blir frågan: Skall staten stå för den kostnaden, eller skall staten och kommuner dela på kostnaden för att man skall få större möjligheter att bygga bostäder? Det är också andra frågor som är bekymmersamma. Vill man för att få ned bullret ålägga restriktioner av den typ som vi införde på Bromma? Det går naturligtvis tekniskt sett att ha ett annat startoch landningsförfarande — kanske inte för de yngsta piloterna men för de erfarna piloterna. Det är icke rationellt i krig, och det är uppenbarligen inte ett bra sätt om planet skall stiga snabbt. Men vill man reducera bullret, kan man föreskriva: ”När ni startar från Uppsala, gör då på det här sättet, men ligg sedan regelmässigt ute på krigsbas och flyg då operativt.” Man kan alltså ha sådana restriktioner. Jag tror också att det är mycket viktigt, när man beslutar på vilka flottiljer och i vilken takt man skall få JAS, att säga att de flottiljer där bullerstörningarna är störst, t.ex. vid Uppsala och Norrköping, bör vara de flottiljer som senast får JAS-flygplanet. Frågan är: Hur länge har vi då Viggen kvar? Bedömningen i dag är: till år 2015—2020. Vissa bedömare anser att det blir till år 2025. Vi kan säga att man i Uppsala och Norrköping skall använda Viggen längst, och då kommer ersättarproblemet om 30 år. Sedan har vi nästa diskussion: om man minskar organisationen, så är det naturligtvis också möjligt att ta hänsyn. Divisionsantalet kan även varieras, så att man ökar med en division t.ex. i Såtenäs eller Karlsborg och i stället minskar med en division i t.ex. Uppsala. Jag tycker att det är poängfyllt att vi i god tid kan diskutera detta. Det är ingenting som står för dörren, utan detta skall vara fullt genomfört en bit in på nästa sekel. Men det är ändå väsentligt att kommuner och olika myndigheter i god tid vidtar åtgärder. Det finns alltså en lång rad kombinationer av metoder — hur man flyger, hur man disponerar divisioner mellan flottiljer, i vilken takt man omsätter olika flottiljer — och det finns naturligtvis även möjlighet att investera i banor för att få en annan riktning. Det är enligt min mening väsentligt att statsrådet redan nu tar upp de här frågorna, i god tid innan de blir reellt aktuella ute i resp. kommun.
Herr talman! Jag vill inleda med att säga att jag i högsta grad är bekant med de aktuella miljöproblem som vi har i Uppsala, eftersom jag sedan 25 år bor i Svartbäcken, den stadsdel som ligger närmast F 16. För 20 år sedan tog jag initiativet till den kampanj mot en trafikled tvärsigenom bostadsområdet som nu i vår har slutat lyckligt med att trafikleden kommer att dras på flygets mark — och alltså inte tvärsigenom bostadsområdet. Jag är också väl medveten om våra bostadsbyggnadsproblem, eftersom Uppsala expanderar så kraftigt, bl.a. på grund av närheten till Arlanda. Det finns alltså här problem — jag erkänner det oförbehållsamt på hela regeringens vägnar — som måste lösas när det gäller flyget totalt sett. Till Viola Claesson vill jag säga att inför nästa års miljöpolitiska proposition arbetar vi med de övergripande problem som måste lösas för att inte flyget skall bli ett ännu värre miljöhot än vad det faktiskt är. Det är många insatser som då måste göras. Det finns krav på både omfattningen av verksamheten och flygplanens och flygplatsernas egenskaper. När det gäller det nu aktuella problemet vill jag säga att regeringens inriktning är att försöka minska problemen i största möjliga utsträckning, att hantera dem på ett förnuftigt sätt. Vi har gett både överbefälhavaren och planoch boverket dessa uppdrag för att vi skall få reda på hur de olika intressen som finns i detta sammanhang skall kunna förenas om vi skall kunna minska miljöproblemen. Det finns många olika saker som kan ske inom ramen för flygverksamheten och det här planets tekniska egenskaper och sättet att använda dem. Jag tycker att Hans Lindblad förde en konstruktiv diskussion kring dessa frågor. Vi skall nu undersöka alla tänkbara möjligheter att minimera problemen. Det är sant att det finns en osäkerhet om JAS framtid. Det känner vi alla till. Frågan om JAS roll kommer enligt de nu gällande planerna slutligt att avgöras av riksdagen i maj nästa år, när det arbete som nu pågår i försvarskommittén har slutförts och när regering och riksdag har fått ta ställning till de övergripande försvarsbesluten inför nästa period. Det dröjer alltså något år innan vi kan ha denna kunskap om JAS om just denna del av frågorna som Viola Claesson efterlyste. Men redan till hösten skall ju dessa uppdrag redovisas. Regeringen anser att länsstyrelserna i avvaktan på resultatet av detta uppdrag i sin handläggning av frågor med anknytning till markanvändning m.m. tills vidare skall beakta de bullermattor som fortifikationsförvaltningen har redovisat. När det gäller att bedöma möjligheterna att ändra omfattningen av bullermattorna, bör myndigheterna avvakta besked från överbefälhavaren tidigast i anslutning till den redovisning som han skall lämna till regeringen den 1 december i år. Det blir alltså ett visst osäkerhetstillstånd under ytterligare ett halvår eller allra längst ett år. Det är klart att det är ett problem. Men jag tycker att det är viktigt att understryka att avsikten med det arbete som nu bedrivs är att man skall försöka hitta så goda lösningar som möjligt på dessa problem för framför allt kommunerna och de boende, så att vi kan klara den nödvändiga bostadsbebyggelsen och så att vi kan skydda människor från buller och andra problem i samband med denna verksamhet.

Herr talman! Jag instämmer till fullo i det som Birgitta Dahl senast sade, nämligen att vi självfallet skall finna så goda lösningar som det någonsin är möjligt. Men utgångsläget för det som skulle kunna leda till att man förhindrar en stor del av dessa problem är bl.a. vilken inställning resp. parti har haft till JAS och vilken inställning de olika partierna hade till naturresurslagen och till om militära intressen skulle få övertrumfa naturoch miljövårdsintressen. Det kommer ju Birgitta Dahl mycket väl ihåg. Det var en av de stora stridsfrågorna. Där kämpade vi i vpk inte ensamma för att förbättra lagstift ningen i förhållande till vad majoriteten genomdrev, utan vi hade ett mycket starkt stöd från olika grupper och organisationer ute i landet. Birgitta Dahl sade apropå problemen som eventuellt kommer att förvärras i Uppsala på grund av JAS att hon har varit med och kämpat, bl.a. när det har gällt en trafikled. Det var 20 år sedan den kampen började. När vi i dag diskuterar de akuta miljöproblemen, som egentligen har varit akuta tidigare, men kunskapen är så mycket större i dag, så måste vi inse att det aldrig någonsin får dröja 20 år innan de goda lösningar som Birgitta Dahl utlovar kommer till stånd. Jag hoppas att Birgitta Dahl och jag kan vara överens även om detta. I detta sammanhang handlar det inte minst om flyget. Det gläder mig därför när Birgitta Dahl faktiskt talar om att regeringen nästa år, valåret 1991, kommer att överlämna förslag till riksdagen, i vilka regeringen har sammanvävt trafikoch miljöfrågorna. Det är något som vi i vpk anser hade behövts i år. Birgitta Dahl säger att dessa förslag även kommer att handla om omfattningen av flyget. Det gläder mig oerhört mycket. Det måste ju betyda, Birgitta Dahl, att det inte kan bli fråga om hur stora JAS-aktiviteter som helst och framför allt inte om ett civilflyg som ökar totalt i landet med 75—80 96. Det är ju i detta sammanhang som de verkligt stora problemen finns. Jag vill avsluta mitt anförande med att be Birgitta Dahl klarlägga en sak. Jag kanske inte riktigt förstod en del av svaret. Skall länsstyrelserna, i avvaktan på de mer precisa besked som komma skall, ha att rätta sig efter vad fortifikationsförvaltningen har sagt, och innebär det att de tills detta exakta besked kommer måste klassa marken under bullermattorna som ett riksintresse? Måste det ske redan i väntan på det andra? I så fall avstannar ju alla planeringsförsök i kommunerna.

Herr talman! Liksom Birgitta Dahl gläder jag mig åt att Bärbyleden, etapp två, fick den dragning som den fick. Vi har ju även här i riksdagen i våra motioner under tidigare år tagit upp frågan om en flyttning av flottiljen till Norduppland. Enligt flygvapenchefen Lars-Erik Englund är det för sent att göra något åt bullret. Och fortifikationsförvaltningen betonar att bullervärdena kan bli högre än vad som har beräknats. Det inger ju vissa betänkligheter. I Uppsala räcker det inte heller med en ändrad banriktning. Den åtgärden skulle bara begränsa bullret för en del av bostadsområdena. Vi vet att marken runt flygflottiljerna F 16 och F 20 behövs. Vi vet ocskå att Uppsala växer snabbt och att bostadssituationen är mycket svår. Vi vet redan i dag att JAS inte kommer att bullra mindre än nuvarande plan gör. Jag undrar därför vad som skall kartläggas. Och än en gång vill jag fråga: Vem skall stå för kostnaderna? Om Uppsala kommun fick besked om det är flottiljen eller bostadsbebyggelsen som skall flyttas, kunde kommunen göra en bättre planering och framför allt sätta i gång det byggande som redan är planerat inom detta område.

Herr talman! Det verkar som om problemet skulle ha varit annorlunda om inte JAS hade funnits. Men man kan ju inte fortsätta att använda Viggen hur länge som helst. Det finns en bortre gräns. Det seriösa alternativ som riksdagen hade att ta ställning till 1982 var amerikanska F 18. Det har precis samma motor, men i detta plan finns det två sådana motorer. Bullerstörningarna skulle alltså ha blivit väsentligt större med detta plan. Hade man valt alternativet F 16 hade man fått ett plan med en motor som är väsentligt kraftigare än den som sitter i JAS ,och den hade förmodligen även inneburit mer buller. Däremot är det sant att just Viggen jämfört med andra flygplanstyper var ett plan som bullrade mindre. Bullret minskade alltså när man övergick från Draken till Viggen. Men det är inte riktigt sant att säga att om ett Drakenplan och ett JAS-plan bullrar lika mycket så flyger de på samma sätt. JAS flygplanet är lättare och kan förmodligen stiga snabbare. Därmed blir bullermattan mindre även om flygplanet låter mer. Då är frågan hur stora restriktioner man vill vidta. Det finns naturligtvis politiska möjligheter att säga att planet bara får flyga vissa tider på dygnet eller att den tunga attackbeväpningen, som gör att flygplanet stiger långsammare, inte får användas i t.ex. Norrköping. Då får naturligtvis flygvapnet säga: Blir restriktionerna väldigt stora, kommer man då att föreslå att minska verksamheten kraftigt på dessa två mest utsatta orter? Den diskussionen får man ta. Det finns alltså operativa invändningar mot detta. Det råkar vara de två flottiljer som ligger närmast Stockholm. Men det är fullt möjligt att göra det. Och de som skall fatta beslutet är de politiska instanserna. Det kan kosta litet mer, men vill man betala är det naturligtvis inget konstigt att flytta divisioner. Men nackdelar finns det. För det första är det förmodligen så att kommunerna — i varje fall Norrköping — vill ha verksamheten kvar trots bullret. För det andra vill man av operativa skäl ändå ha en viss verksamhet i närheten av Storstockholmsområdet. Alla politiska vägar har fördelar och nackdelar, och det gäller att hitta den bästa lösningen. Poängen i det här fallet är att vi kan göra detta i mycket god tid. Det är fråga om ett par årtionden, kanske tre årtionden, innan det skall vara helt genomfört.

Herr talman! Viola Claesson: Skillnaden mellan för 20 år sedan och nu är att det faktiskt går fortare att få gehör för miljökraven nu, och detta är en framgång. Sedan har det att göra med den lokala och politiska situtationen i Uppsala, alltså vilka som har haft majoritet. Det var nu när vi fick en socialdemokratisk ledning i kommunen som vi slutligen kunde lösa frågan. Till Berith Eriksson vill jag säga att jag inte håller med om att vi bör flytta flottiljen, för det skulle i onödan öka försvarskostnaderna. Det kostar flera miljarder. Jag tycker att man måste göra allt för att hålla försvarskostnaderna nere. Däremot är det inte för sent att göra någonting åt bullret. De uppdrag som nu har lämnats har lämnats i avsikt att undersöka alla möjligheter att med tekniska åtgärder, med organisatoriska åtgärder som handlar om hur verksamheten bedrivs, med miljökrav på verksamheten, minimera ef fekterna. Regeringen har inte uteslutit — det gläder mig att Hans Lindblad som företrädare för folkpartiet och för dem som arbetar med försvarsfrågorna i riksdagen har samma uppfattning — möjligheterna att minska bullret. Vi har det här året på oss, parallellt med att försvarskommittén arbetar, att utreda detta för att hitta goda lösningar. På Viola Claessons fråga vill jag svara så här: tills vidare skall man naturligtvis se till att de krav som måste ställas på mark som skall anvisas för bebyggelse föjs vad gäller att skydda människor mot buller och annan miljöförstöring. Om vi, vilket jag hoppas, lyckas minska problemen då kan vi alltså få utrymme för bebyggelse som i dag inte är möjlig att planera om man vill hålla på de bullernormer som vi har. Det anser jag och regeringen att vi bör göra. Jag tror att Viola Claesson också anser att gränsen 55 decibel inte skall få överskridas i områdena och att vi bör arbeta för att se till att vi kan hålla den övre gränsen.

Herr talman! Nu säger Birgitta Dahl att hon anser att allt måste göras, och regeringen vill göra allt, för att hålla försvarskostnaderna nere. Det är inte sant. Jag inledde mitt första anförande med att tala om att vpk är emot flygplanet JAS och den mångmiljardrullning som redan pågår. Om man skall göra allt för att hålla försvarskostnaderna nere, Birgitta Dahl, då skall man omgående skrota JAS-projeket och samtidigt tillmötesgå inte bara vpk och alla fredsvänner i det här landet utan också en mycket stor opinion inom Birgitta Dahls eget parti, eller hur? Så kom det som alltid kommer: Först visar man vad man till vilket pris som helst i rent bokstavlig mening måste genomföra, därför att vissa intressen i landet kräver det. Sedan kommer man till de tekniska lösningar som eventuellt är möjliga. Det är precis likadant med mångmiljardprojeketet JAS som när det gäller kärnkraften. Inte ens säkerhetspolitik har man bestämt sig för innan man gör detta. Miljöpolitik var det aldrig någonsin tal om, i varje fall inte med så stora bokstäver att folk kunde höra det. Det är inte bara tekniska lösningar som skall till, I det här fallet måste man göra avvägningar. Vilka kommer att drabbas? Jag efterlyser ett svar på den fråga som Berith Eriksson ställde tidigare: Vem är det som skall betala merkostnaderna? Man måste ju ställa dessa frågor mot varandra. Varför är det försvarets kostnader som en följd av JAS-satsningen som måste minskas eller hållas nere, jämfört med de kostnader som kommer att drabba kommunerna i deras planeringsarbete? Det vill kommunerna och kommuninvånarna gärna ha ett svar på, Birgitta Dahl. Är det staten eller kommunerna som skall betala merkostnaderna för de tekniska förändringar och lösningar som måste till, därför att JAS-projektet till vilket pris som helst måste drivas igenom? Jag fick svar på min fråga om vad som kommer att hända med länsstyrelserna, eftersom det är militära intressen som överflyglar naturvården och miljöintressen. Det är tydligen så att fram tills nästa besked kommer måste man klassa marken under bullermattan som ett riksintresse, eftersom naturresurslagen, som drevs igenom av majoriteten, har medfört att man hela ti den måste ta hänsyn till militära intressen i stället för kommuninvånarnas intressen och miljöintressen. Till sist vill jag råda Birgitta Dahl: lyssna för allt i världen inte på Hans Lindblad. Det är inte bara en mängd konstiga tekniska lösningar som han kommer med. Han har t.o.m. mage att tala om att en av de tekniska lösningarna leder till en del farliga landningar med en viss inflygningsvinkel som bara skulle vara till för de mer erfarna flygförarna. Bevare mig väl!
Herr talman! Jag vill bara klargöra en sak om naturresurslagen. Dess grundläggande syfte, liksom den fysiska riksplaneringens tidigare, är att så att säga slita tvisten mellan olika intressen. Det är sant att man avsätter vissa områden för verksamheter som är miljöstörande, vare sig det är industriell, militär eller annan verksamhet. Men där bestäms också i vilka områden det får förekomma för att avgränsa den verksamheten och dess effekter så mycket som möjligt. Samtidigt avsätter man de områden som skall skyddas helt som nationalparker, som obrutna fjäll, som naturskyddsområden, som älvar som inte får byggas ut. Men det är fråga om att ha en övergripande samhällsplanering, vars första ändamål är att skydda naturen och miljön.